Herr talman! Det är lätt att förlora perspektivet i en sådan här debatt. Man skulle kunna tro att vi är utomordentligt oense om allt. Låt mig därför påminna om att det som vi så inlevelsefullt diskuterar är de sista 4 90 av jaktmarken. Beträffande de övriga 96 96 är vi fullkomligt överens. Därmed är inte sagt att de 4 70 är ointressanta. Frågan är vilka ansträngningar vi skall göra för att så långt möjligt tillmötesgå dem som har små marker. Det är legitimt att vara liten markägare, och därför kan man, Jan Fransson, med bibehållen respekt för en produktionsanpassad avskjutning försöka tilldela också de små markägarna en vuxen älg vardera, varigenom frid och försoning kan skapas. Det regelsystem som Jan Fransson gått i spetsen för har jag kallat politiskt betingat, och jag vidhåller detta. Det är inte något nedsättande omdöme, i den meningen att det här är fråga om att en företrädare för regeringspartiet försöker att rädda så mycket som möjligt av propositionen, men om sakfrågan för den skull tillåts lida skada, har det politiska intresset tagit över. Jag kan gratulera till framgången om det till äventyrs blir så att förslaget bifalls här i kammaren, men i så fall offras jakten och de små markägarna på politikens altare, och det vill jag beklaga. Jag är trots allt litet bekymrad över sakfrågans behandling. Jan Fransson säger att licenserna avseende de små markerna skall beviljas med hänsyn till Prot. 1986/87:113 den lokala älgstammens omfattning. Om jag är en liten markägare och vill jaga på min mark, måste jag då med hänsyn till det regelsystem som riksdagen skall genomföra först gå till min jaktgranne och fråga om jag möjligen får bedriva denna jakt. Det tas ingen hänsyn till att jag kanske inte är god vän med mina grannar och inte vill samarbeta med dem, utan i stället vill jaga ensam. Jaga älg skall man göra tillsammans, oavsett om man är goda vänner eller inte. Det är den mänskliga aspekten som ni bortser ifrån. Ett regelsystem med flerårslicenser skulle tillåta en sådan här markägare att jaga älg, även om han är både strulig och ensam, och det är på den punkten som våra uppfattningar skiljer sig. Låt mig vidare, herr talman, redovisa ett kort räkneexempel. Utskottsmajoriteten ”bjuder ut” älgar inom 20 000 enskilda områden. Man kan kanske tänka sig att upp till 30 92 av dessa får sig en älg tilldelad. Under de tio år som försöksverksamheten pågått har det endast i 30 20 av områdena över huvud taget någon gång fällts en älg, vilket motsvarar 3 96 om året. 6 000 tilldelade älgar och 3 96 avskjutning betyder ett utfall om i runt tal 200 älgar varje år. Det är John Anderssons, Jan Franssons och centerpartiets bud till dessa markägare. Ändå skall de stå i kö med mössan i hand och inte veta om de får sig en älg tilldelad eller inte. Att säga att administrationen av detta blir enkel är att luras, Jan Fransson.

Herr talman! Också jag skulle vilja att Jan Fransson litet grand utvecklar i vilket avseende han anser att vi i vår reservation går emot en produktionsanpassad jakt. Jan Fransson säger vidare att det är viktigt att man lokalt får avgöra dessa frågor. Det kan naturligtvis låta bra att vi inte skall utarbeta en så detaljerad lagstiftning utan skall överlämna till dem det berör att fatta besluten. Det är självfallet bra att så mycket som möjligt avgörs på lokal nivå. Men lagstiftningen måste trots allt vara så konkret att man har någonting att rätta sig efter. Jag tog upp en diskussion om de fem kriterierna i detta sammanhang. Jag skall inte föra någon lång debatt om detta i denna korta replik, men vill ändå beröra ett par av dessa frågeställningar. Den ena gäller mindre jaktområden med många jägare. Såvitt jag förstår är det på denna punkt som John Andersson har hängt upp sitt ställningstagande och som kommunisterna funnit en möjlighet att ställa sig bakom propositionen. Utskottsmajoriteten använder här följande formulering: ”när det finns flera jägare inom ett mindre område som inte alla utan vidare kan beredas plats i en ny jaktgemenskap”. Vad lägger Jan Fransson in i detta? Hur många är det fråga om? Gäller det ett obegränsat antal personer, eller hur fastställs över huvud taget detta antal jägare inom det mindre området? Jag tog också upp frågan om äldre jakträttshavare. Skall vi inte ge några riktlinjer i frågan om vad riksdagen skall anse vara äldre jakträttshavare? Är det en 50-åring, en 60-åring, en 70-åring eller en 80-åring? Avses den ålder som personen i fråga har eller den tid under vilken vederbörande har varit jägare? Detta är bara några exempel på den luddighet som karakteriserar utskottsmajoritetens förslag. Jag skulle vara mycket intresserad av att få några kommentarer till detta av Jan Fransson.

Herr talman! Jag skulle inte ha behövt begära replik mot Jan Fransson, om det inte hade varit för den i detta sammanhang intressanta frågan om besittningsskyddet, där vpk tillsammans med regeringspartiet står för majoritetsuppfattningen i utskottet. Jag vill på den punkten ha ett litet klarläggande. Låt mig dock först rent allmänt göra en reflexion som kan avse alla dem som diskuterar denna fråga. Det talas mycket om produktionsanpassad älgjakt, och visst förekommer det en sådan produktionsanpassning. Man kan t.ex. på detta sätt reglera älgstammen i ett helt län. Det är inget fint instrument, utan ett ganska grovt sådant. Resultaten kan fluktuera mycket, man kan tvingas ta till vinterjakt osv. Ändå får man ibland när man diskuterar denna produktionsanpassning en känsla av att det skulle vara fråga om någonting i stil med att plocka ut ett antal grisar på en svinfarm. Det handlar, herr talman, här om ett fritt levande djur med fyra ben — därtill ganska långa sådana — och det kan komma upp i den ansenliga hastigheten av 50-60 km i timmen. Det säger sig självt att det inte är så lätt att produktionsanpassa avskjutningen av ett sådant djur. Dessutom vet vi att de här djuren uppför sig olika med tanke på klimatiska variationer, om det är torra eller våta somrar osv. Man bör därför vara litet försiktig med att tala om att det är så lätt att produktionsanpassa jakten på den lokala orten. Det är betydligt svårare än vad det många gånger låter i diskussionen om dessa frågor. Vad gäller besittningsskyddet vet Jan Fransson att man efter utskottets ställningstagande på vissa håll har försökt att vidta åtgärder för att kringgå besittningsskyddet vid markarrende. Det är viktigt att vi här i dag är överens om att för den händelse att detta ställningstagande, som jag tycker är riktigt, skulle missa målet är beredda att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att besittningsskyddet skall få ett reellt innehåll även framöver. Det är en kortfattad och precis frågeställning.
Herr talman! Först till Arne Andersson i Ljung: Jag uppskattar inte hans påstående att det här skulle vara fråga om en politiskt betingad aktion. Han har i dag här i kammaren uttryckt sig litet försiktigare, men han har i stället i artiklar i pressen sagt att det är fråga om en politiskt betingad aktion och att socialdemokraterna inte visat prov på någon som helst kompetens i denna fråga. Jag är glad för att Arne Andersson i dag när vi står öga mot öga använder litet mindre ord i detta sammanhang. Vår strävan har varit att uppnå en bred enighet. Vi tror att detta är viktigt för frågans hantering och genomförande ute i landet. Vi är mycket tillfredsställda över att vi har kunnat uppnå denna breda enighet i en fråga som i decennier har varit mycket eldfängd, inte minst här i kammaren. Arne Andersson har mycket svårt att förklara hur han vill att man skall tillgodose önskemålen från de mindre markägarna, dvs. de vilkas marker är under 50 ha. Det är nämligen så att i de 20 000 områdena med generell tilldelning är genomsnittsarealen 53 ha. De kan känna sig blåsta på möjligheten att få jaga valfritt djur, den saken är klar. Den tilldelning som skulle ske första året enligt Arne Andersson och folkpartiets förslag, skulle knäcka många lokala älgstammar. Det är jag helt övertygad om. Ernestam ställde ideligen frågan: Hur skall det vara med den och den detaljen? De som lyssnar på debatten hör att vi här har hamnat på helt olika linjer. Vi tror att man kan ta ansvar ute i länen. Ernestam vill t.o.m. i lagen detaljreglera olika frågor. Han är på en centralistisk linje. Vi tror att vi mycket väl kan decentralisera dessa frågor. Vi har förtroende för både myndigheterna och jägarna ute i länen. När det gäller besittningsskyddet, John Andersson, har jag också uppmärksammat enstaka företeelser. Om det skulle visa sig att det hela träffar snett, är jag beredd att — inte minst i detta hus — verka för att frågan åter kommer att behandlas i denna kammare.

Herr talman! När det gäller besittningsskyddet kan man, som i de flesta frågor, bevisligen dra olika slutsatser. Den slutsats som vi har dragit i vår reservation är, att om besittningsskyddet görs sådant att det rent av hotar markägarens möjligheter att över huvud taget återfå ett arrende, motverkar besittningsskyddet sitt syfte. Det är den slutsats vi drar. Jan Fransson, med stöd av kommunisterna, drar den andra slutsatsen att om det går som reservanterna säger — det är i princip det vi talar om —, då måste vi skärpa besittningsskyddet. Tala om liberalisering! Det är frågan om en lagstiftning som in absurdum tryggar en starkt hobbybetonad företeelse. Ja, det är svårt att ge beröm i politiken. Då blir man ofta missförstådd. När jag talade om en politiskt betingad aktion var det beröm åt Jan Fransson. Han har gjort det näst intill omöjliga att få två partier — som hade väsentligt annorlunda inriktningar i sina motioner — att ansluta sig till propositionen, med måttliga och luddiga förändringar som de här särskilda skälen. Det gav jag beröm åt. Jag kallar visserligen detta en politiskt betingad aktion, men jag gav beröm åt Jan Franssons politiska konst. Det var inte någon nedvärdering och jag tycker det var synd att de sakliga intressena led skada av detta. Men, som sagt var, politiskt beröm var det. Till sist säger Jan Fransson att de som har marker under 50 hektar och flerårslicenser är blåsta. Nej, de är inte blåsta. De har chansen. Allt beror på var lägsta gränsen i olika län för ettårslicenser går. Det är därför dumt att ge exakta arealgränser. Det är det som avgör hela frågan. Det enda man kan vara säker på är att vårt system lämnar garanterad möjlighet att, om än inte varje år, få fälla en vuxen älg. I ert system lämnas ingen sådan möjlighet eller garanti. Därför tycker jag det är övermaga, Jan Fransson, att ta en arealgräns helt gripen ur luften som intäkt för att ert system skulle vara bättre. Flerårslicenser är bättre. De är möjligen lika dåliga beträffande byråkrati och skapar lika mycket bekymmer när de utfärdas som ert system. Men när systemet väl är genomfört finns det på data och kommer att kunna administreras ganska enkelt. Inte ens detta medför ert system. Om alla de 20 000 markägarna söker licenser varje år skall de också rimligen behandlas — Prot. 1986/87:113 varje år. Tala om förenkling! 29 april 1987
Herr talman! Jag är centralist, säger Jan Fransson. Det är jag inte. Jag anser att mycket kan avgöras lokalt. Men jag tycker att en lagstiftning måste vara sådan att den ger vissa riktlinjer. Jan Fransson säger nu att man klarar av alltsammans lokalt. Då kommer vi till frågan om vem som är äldre jägare, som jag har ställt. I herr talmannens hemlän Värmland kan exempelvis en 50-åring bedömas vara enäldre jägare. I Örebro, varifrån jag kommer, kan det vara en 60-åring. Går man ner till Skaraborg, där Jan Fransson bor, kan det vara en 70-åring. I norra Älvsborg, där Arne Andersson i Ljung bor, bryr man sig inte om den faktiska åldersgränsen utan använder sig av det ålderskriterium som gäller hur länge man har varit jägare. Det är på denna punkt jag menar att lagstiftningen måste vara konkret och ge riktlinjer. Det ger inte denna lagstiftning. På samma sätt gäller detta kriteriet hur många jägare det får vara på mindre områden. Det finns inget om detta i lagstiftningen och det kan bli helt olika tillämpningar. Det kan bli 2-3 i Örebro län och 10-15 i ett annat län. De som avgör dessa gränser är hela tiden de som har de större licensområdena. Det är detta som jag menar är oklar lagstiftning och sådan skall vi inte gå ut med. Sedan kan det vara riktigt att skillnaderna förefaller större här i debatten än vad de reellt är. Men vi vill ha klara riktlinjer.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung tar upp besittningsskyddet. Det kanske ändå är viktigt i den diskussionen att påpeka att besittningsskyddet syftar till att skapa en trygghet för de marklösa jägare som inte har en jordbruksfastighet som inträdesbiljett till jakträtt. Det är dem som vi tänker på. Menii grunden, Arne Andersson, gäller det faktiskt viltvården. Vi tror att det blir en bättre viltvård om man ger jakträttsarrendatorerna denna trygghet. Det är det som är det viktiga. Några besked till de mindre markägarna och jakträttshavarna kommer inte från Arne Andersson. Skillnaden är ju helt enkelt att i vårt förslag får alla möjligheten att få en licens prövad. Det är den grundläggande skillnaden. Ernestam ställer återigen samma typ av frågor. Nu skall vi i jaktlagen skriva in åldern på jägarna. Skulle det vara någon katastrof om man som en del i hela sammanhanget gjorde en något olika bedömning av detta kriterium? Vad skulle det betyda för älgvården? Inte ett jota. Låt jägarna lokalt hantera dessa frågor. Om en äldre man har suttit på sitt pass, är jag helt övertygad om att man kommer att låta honom fortsätta att jaga utan några spisningar. Det viktiga är vad detta betyder för älgvården. Den rent mänskliga aspekten i dessa frågor tror jag att man lokalt har väl så stark känsla för att hantera som vi har i denna kammare.

Herr talman! Jag har för avsikt att säga några ord i anledning av reservation nr 5. Den handlar om skyddsjakten på säl. Naturvårdsverket har tidigare förbjudit skyddsjakten i Östersjön. Förbudet utvidgas nu till att gälla även västkusten. Jag läste en dag i förra veckan om ett projekt i Indien som heter Tiger. Det var framgångsrikt. Sedan 1973 hade tigerstammen fördubblats från 2 000 till 4 000 djur. I ett av reservaten, Sunderbans i Calcuttatrakten, hade de 250 tigrarna som fanns där ätit upp 579 människor. Det var fiskare, honungssamlare och skogsarbetare som stod på deras meny. Det kostade 50 000 kr. i böter att skjuta en tiger, men i ersättning för en förlorad familjemedlem fick man 2 500 kr. Nå, så farlig är väl inte sälen, men det finns vissa likheter. Om sälen blir för talrik, tar den bort det som fiskaren skall leva på. Nu får man inte längre skjuta de marodörer som tar fisken i fiskarens garn och jagar bort det som de inte äter upp. Det är knappast möjligt att få någon ersättning, eftersom det inte går att bevisa hur mycket fisk som sälen har tagit och ännu mindre hur mycket fisk sälen har skrämt bort. Det är inte samma förhållande som vid älgeller rovdjursskador, där skadorna kan uppskattas och även ersättas. Men det intresserar tydligen inte jordbruksministern och inte heller majoriteten i utskottet. Ja, på det hela taget intresserar det inte så särskilt många. Skadorna berör ju så få. Det blir några kustoch skärgårdsfiskare mindre som man slipper se, men i gengäld kan semesterfolket, när det strömmar till, titta på många sälar. På västkusten ökar sälen med 10 26 om året, och troligen har vi fått en påspädning från Ishavet. Sälskyddsområdena räcker inte till, och sälen breder ut sig alltmer. Vi har säl långt inne i skärgården, där den nu beskattar den torsk som vi förväntade skulle förbättra fångsterna, sedan torsk och rödspätta har varit försvunna under tre fyra år. Den årsklassen torsk väger nu ett halvt kilo, och det går åt många för att t.ex. föda de tre sälar som opererar runt den ö där jag bor. Sälen är en finsmakare. Är det gott om fisk, river den upp buken på fisken och äter bara levern. Då går det åt många kilo fisk till dagsbehovet. Fiskaren får då i bästa fall resterna. I Östersjön har sälstammen gått ner. Om den är så svag som påstås från naturhistoriska riksmuseet, är dock mycket tveksamt. Jag tror att man här kan använda en numera berömd ministers ord om sanningsvittnen. Men nedgången beror inte på brist på föda eller på skyddsjakt, inte ens på att man i Finland fortfarande bedriver jakt på säl. Nej, det är giftutsläppen som skadar och decimerar stammen, vilket man väl inte kan göra mycket åt. Att i detta läge ta bort skyddsjakten gagnar dock inte sälstammen. Nästan alltid är det förgiftade djur, som inte kan livnära sig på ett normalt sätt som föredrar att ta fisken ur fiskarens garn, där den är lätt att komma åt. Enligt mitt sätt att se är det inhumant att inte avliva de förgiftade sälarna utan låta dem fortsätta att plågas av sina förgiftningsskador. Det tycks råda en enig uppfattning om att möjligheten till skyddsjakt utnyttjas i mycket liten utsträckning, skriver jordbruksministern i propositio nen. Enligt min uppfattning borde det vara ett skäl till att ha den kvar. Det = Prot. 1986/87:113 visar att fiskaren känner ansvar och inte i onödan dödar säl. Man tar inte utan 29 april 1987 att skada ifrån människor en rättighet, som de behöver för sin utkomst, som inte skadar sälstammen och som är human och inte missbrukas. Därför yrkar jag i likhet med Karl Erik Olsson bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Man brukar säga att de frågor som folk blir mest osams om är älgjakt, kräftfiske och gärsgårdar. Att en fråga som älgjakt får känslorna att svalla har många av oss upplevt under senare år. Nu är det emellertid dags att fatta beslut. Sedan 1976 har man bedrivit försöksverksamhet med samordnad jakt i 20 län. Det betyder att licensjakt och generell jakt har samsats med varandra. I tre län har man haft helt reglerad älgjakt sedan 1967. Utvärderingar har visat att avskjutningen per 1 000 hektar har varit nästan lika stor vid generell jakt som vid licensjakt. Utvärderingarna har också visat att i de län som har haft den samordnade jakten är 70 96 av jägarna positiva till denna form av jakt. Jägare som har prövat både samordnad och helt reglerad älgjakt är till 80 Io positiva till den samordnade jakten. Dessutom har det visat sig att i de län där man har prövat samordnad jakt har man frivilligt låtit tio miljoner hektar älgmark övergå till licensjakt. Ändå ville inte regeringen låta de 4-5 9 markägare som av ett eller annat skäl ville stå utanför licensområdena göra detta. Jag tycker att regeringen borde ha viktigare saker för sig än att lägga fram omotiverade förslag, som retar gallfeber även på en del av den egna väljarkåren. Varför lade då regeringen fram detta kontroversiella förslag i strid mot en stor jägaropinion? Ja, ett skäl som man tog till var att man myntade uttrycket produktionsanpassad jakt, ett väldigt dubbelbottnat uttryck. Hur skall vi veta om älgen har ätit sig mätt på din skog eller mitt vete? Vi vet i alla fall att älgen hellre äter sig mätt på småbondens havre än på storbondens kalhygge. Det enda vettiga hade varit att permanenta systemet med samordnad älgjakt. Då hade man tillgodosett jägarmajoriteten i vårt land och tagit till vara de små markägarnas intressen. Därför yrkar jag och mina medmotionärer i första hand att man skall bevara och utvidga den samordnade jakten. Samma yrkande har även vpk och en del socialdemokrater. Om ni moderater och folkpartister hade stött motionsförslagen om ett bibehållande av den samordnade jakten, hade ni verkligen tagit till vara de mindre markägarnas intressen. Tyvärr gjorde ni inte så. Då tvingades vi försöka hitta den näst bästa lösningen för de små markägarna. Nu vill jag vända mig till er som inte har ansett att älgjakt är vår största fråga just nu och som därför kanske inte har följt med i alla turer. I utskottsmajoritetens förslag ger man de forna ”generelljägarna” en chans att få vara kvar. Utskottet skriver: ”BIl. a. följande principer bör vara vägledande vid bedömningen huruvida särskilda skäl för registrering föreligger:” Jag tycker att vi inte skall glömma det lilla ordet ”bl.a.”. Så följer i utskottets skrivning de fem punkter som vi redan har talat om. De garanterar i mycket större utsträckning än reservationens förslag de mindre markägarnas möjligheter att skjuta ett vuxet djur. 29 Uppfyller markägarna inte något av kriterierna men ändå vill vara sina egna, får de skjuta ett obegränsat antal kalvar under en begränsad tid. Hur detta förslag exakt kommer att slå vet i dag varken jag eller Arne Andersson. Enligt centerns mening är det viktigt att länsstyrelserna generöst tillämpar möjligheterna till särskild registrering enligt fempunktsavtalet, om jag så får kalla det. Eftersom vi räknar med en kort jakttid på dessa områden, borde också de omgivande licensjägarna kunna vara generösa när det gäller att säga ja till sin grannes önskan att också i framtiden få jaga på sitt ”generellområde” eller, som det nu kommer att heta, ”särskilda licensområde”. Produktionsanpassningen tillgodosågs, som vi redan har konstaterat, bra genom den samordnade jakten. Produktionsanpassningen skall därför inte behöva utgöra något hinder. Jag säger ja till den korta jakttiden av två skäl. Först och främst föreställer jag mig att det blir lättare för våra små markägare att slippa tvingas in i ett licensområde, om licensjägarna kan säga att de små markägarna bara håller på några dagar och att man sedan är av med dem. Det andra skälet är att ett tvång att tillhöra licensområdet, ett tvång att säga ja till en utdragen jaktsäsong, drabbar småbönder med mjölkkor hårt. De kan inte leja bort djuren så mycket och så ofta. Det är jobbigt att under så många dagar gå upp så tidigt att man kan klara både kor och deltagande i ett jaktlag. Men glädjen över att tre fyra dagar ta ledigt och dra till skogs för att jaga på egen mark skall vi inte ta ifrån dem. Får man en älg är det okej. Får man ingen älg har man i alla fall haft chansen. Arne Andersson har talat med emfas om älgjakten. Han säger att den lösning som vi har ställt oss bakom är ett vilseledande politiskt gyckelspel. Arne Anderssons agerande under den flera år långa älgjaktsdebatten påminner om prästens lilla kråka, som än slank hit, än slank dit och än slank ner i diket. Där anser jag att Arne Andersson befinner sig just nu. Han skriver i reservationen: ”— — —i stället för fri kalvjakt införs ett system som medger tilldelning av ett vuxet djur under en period av två eller flera år, med en minimitilldelning av en kalv årligen . Härigenom får en större del av de berörda jägargrupperna möjlighet att jaga vuxet djur.” Här skjuter jag in: Hur vet han det? ”Licensperioden kan förslagsvis omfatta högst tre år och tilldelningen bestämmas i en fallande skala där den nedre arealgränsen för tilldelning av ett vuxet djur på två år sätts vid 100 ha om lägsta arealgränsen för licens enligt huvudregeln ärt.ex. 200 ha. Jaktmarker i storleksordningen 50-99 ha skulle i ett sådant system tilldelas ett vuxet djur på en treårsperiod. De minsta områdena bör ges en minimitilldelning av en kalv om året.” Här måste jag instämma med Jan Fransson. De som har under 50 ha kan känna sig blåsta. ”Liksom hittills bör dock gälla en nedre arealgräns under vilken registrering ej bör komma i fråga.” Jaha! Så finns det alltså några stycken som inte får jaga alls, enligt den här reservationen. ”Innehavare av större områden bör kunna välja fritt mellan ett vuxet djur på flerårslicens och en kalv årligen. Jakttiden bör i princip vara enhetlig för all licensjakt.” Hur moderater och folkpartister kan säga att det systemet skulle ge en större del av de berörda jägargrupperna möjlighet att jaga vuxet djur, förstår Prot. 1986/87:113 jag inte. En del får fälla ett under tre år, en del ett under två år. På mindre 29 april 1987 områden får man bara fälla kalv och på de allra minsta ingenting alls. Jag kan inte finna att detta förslag på något vis kan överträffa det som nu majoriteten för fram, där man får möjlighet att fälla valfritt djur varje år, om man uppfyller olika kriterier. Moderaterna och folkpartisterna jämför sitt förslag i reservationen med propositionens förslag om enbart kalvskytte, men det anser jag vara falsk varubeteckning, för moderaternas och folkpartiets förslag skall jämföras med utskottsmajoritetens. Vidare: Anta att en jägare med treårslicens fäller ett djur första året. Vad skall han sedan gå ut i skogen för? Han har ju inget spännande att se fram emot förrän om ytterligare tre år. Dessutom skulle de som har flerårslicenser ha längre jakttid — jag har varit inne på detta. Jag är rädd för det. Det finns alltför många vittnesbörd om slitningar inom ett lag som består av både bönder och andra kategorier. De andra är lediga på lördagar och söndagar, och bonden är vid den här tiden egentligen inte ledig alls. Bedöms de fem punkterna generöst, som centern säger i reservation 3, kan man dra till skogs varje år för att under kort tid försöka skjuta valfritt djur. Arne Andersson och Lars Ernestam har utformat sin reservation i strid med de fem punkterna. Men om ni i stället hade stött vår reservation nr 3 om en generös tillämpning, hade ni ju uppnått precis det som ni är ute efter, bl.a. de fem punkterna, och då skulle man ha fått en generös tillämpning. Ni borde stödja den reservationen, men det gör ni inte. Innan jag lämnar älgjakten vill jag tacka utskottets socialdemokrater, vpk:are och centerpartister för det jobb de har gjort. Det har i alla fall betydligt förbättrat en dålig proposition. Nu skall jag tala om vildsvin. Det som kanske förvånar mig mest är att frågan om vildsvinens vara eller inte vara kan bli en partipolitisk fråga. I Svensk uppslagsbok står det under rubriken Svinsläktet att vildsvinet är utbrett över norra Afrika, de inre delarna av Asien samt Sydoch Mellaneuropa och fanns i förhistorisk tid i Sverige upp till Uppland. På Öland levde det kvar till 1688 och inplanterades där åter 1723 av Fredrik I men utrotades ånyo på 1770-talet.” Nu går socialdemokraterna i kung Fredrik I:s spår och säger att de vildsvin som finns i landet inte skall utrotas. Ett skäl skulle vara att de är en del av vår ursprungliga fauna. Det är bara sant om man går tillbaka ända till förhistorisk tid, och det är väl ganska långsökt. Vildsvinsskador i grödor och odlingar kan lokalt bli mycket stora, och de har delvis annan karaktär än älgskadorna. Vildsvinen kan t.ex. förstöra nysatta potatisodlingar. De bökar upp jord och sten, som ofta fastnar i skördetröskan. Så kör man sönder skördetröskan och det tar flera dagar att reparera den för tusentals kronor, och man kan inte skörda under tiden. Då säger utskottsmajoriteten att skadorna kan kontrolleras genom ökat jakttryck. Men det är ju arrendatorerna som drabbas värst, i och med att de många gånger inte har någon jakträtt att kompensera sig med. Och de som drabbas skall bara få ersättning om de vidtagit skadeförebyggande åtgärder. Att socialdemokraterna med sin synnerligen negativa syn på jordbrukare har den inställningen, kan jag förstå. Men moderaterna, som säger att de vill 31 1. Är det verkligen rimligt att säga ja till en djurart som enligt utskottets egen bedömning kan få svåra ekonomiska konsekvenser för enskilda lantbrukare? 2. Vilka åtgärder skall den skadelidande ha vidtagit för att få ersättning? 3. Ingår en sönderkörd skördetröska med försenad skörd som följd i underlaget för skadeersättningen? De tre frågorna vill jag ha svar på. Medan jag inväntar det, yrkar jag bifall till reservation 1. Så kommer jag till vårjakt på sjöfågel. I flera år har jag varit med och motionerat om att skärgårdsbefolkningen återigen skall få tillstånd till begränsad vårjakt på sjöfågel. Att vi motionärer i år inte sagt direkt att så skall det vara, beror på att beståndet av ejder har gått ned. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att den nedgången har skett utan att vi haft tillåtelse till vårjakt för skärgårdsbefolkningen. Hade vi haft det, skulle säkert vårjakten ha fått skulden för att ejdrarna minskat i antal. Det är ett memento när ejderstammen åter ökar. För att bereda fastlandsbefolkningen ökade tillfällen till rekreation har det s.k. fria fisket införts på skärgårdsbons eget vatten. Vid jämförelse därmed är det förståeligt om skärgårdsbon känner sig diskriminerad, när han är förvägrad sin urgamla rätt att skjuta sig en husbehovsfågel under vårsträcket. Herr talman! Jag har med det behandlat det särskilda yttrandet om sjöfågel. Ersättning för viltskador har Karl Erik Olsson redan varit inne på. Jag vill komplettera med några ord. Det kan inte vara rimligt att lantbrukarna själva skall stå för så stora kostnader som det ibland varit under senare år. Det kan inte vara rimligt att den allmänna självrisken skall beräknas på företagets hela areal, och det är särskilt orimligt att vall och träda skall tas med i beräkningen. Det är inte rimligt att tala om att jordbruket kan anpassa sin produktion efter älgförekomsten. Det är tvärtom så att i älgrika trakter är havre ofta den bästa grödan. Ja, den är direkt nödvändig för gårdar med djur, och det har de flesta gårdarna i skogslänen. Många arrendatorer som arrenderar av domänverket eller skogsbolag har mycket älg på och kring gården. De har marker som bäst passar för havre. De har ingen jakträtt och mycket små möjligheter att få arrendet sänkt. De drabbas särskilt hårt av bestämmelserna som gäller nu. Jag anser att hur man beräknar skadan skall hänföras till den skadade arealen eller enbart till de skadekänsliga grödorna. Så talar man om att lantbrukarna skall vidta rimliga åtgärder för att få skadeersättning. Men tolkningen av vad som menas med rimliga åtgärder är oklar. Utskottet skriver om produktionsplanering. Menar socialdemokraternas talesman att lantbrukarna förutom träda för överskottets del och hänsynen till miljön och kväveläckage skall planera sin produktion efter älgar och vildsvin? Även mekaniska hinder, skrämselanordningar, talar utskottet om. Anders Dahlgren sade en gång att det hjälper inte med sådana. Jag tycker inte att man kan begära att bönderna skall sätta upp dem. Vad säger Jan Fransson? Jag yrkar bifall till reservation 2. Om reservationerna 6 och 8 har Arne Andersson i Ljung talat, och jag instämmer på de punkterna helt i vad han har sagt. Till slut: I några motioner har frågan om anslag till Riksförbundet Landsbygdens Jägare kommit upp. Jag och mina medmotionärer har föreslagit att detta förbund skall få mer pengar från samhället. Vi hade hoppats på en positiv behandling av dessa motioner, inte minst därför att utskottet på punkt efter punkt talat om jaktorganisationernas ansvar för att i praktiken omsätta de beslut som vi kommer att fatta i dag. Man har alltså talat om båda organisationernas ansvar och möjligheter. Då måste också bidragen till de båda organisationerna bli rättvisare. Jag yrkar bifall till motion Jo792, vilket innebär att också kraven i motion Jo785 och delvis i motion Jo784 tillgodoses.

Herr talman! Man uppnår inte alltid vad man vill i en politisk debatt — inte heller i en jaktpolitisk. Såvitt jag förstår har jag inte kunnat förmedla någon som helst jaktpolitisk kunskap till Anna Wohlin-Andersson. Jag får nöja mig med att glädja mig åt att jag lyckats väcka en kulturell tåga hos henne: hon tittar på mig och tänker på prästens lilla kråka. Jag är ödmjuk och tacksam för det minsta medgivande. Hon sade t.o.m. att jag korrekt hade redogjort för ett par reservationer. Efter tacket till vpk-arna för att de ställer upp och hjälper henne att klara motionen om riksjägarna förstår jag att loppet också när det gäller röstningen här i kammaren är kört. Det innebär att både Anna Wohlin-Andersson och jag får vänta ett och annat år. Den verklighet under vilken beslutet skall tillämpas kommer att visa om det är ett bra eller dåligt beslut. En av oss båda kommer förmodligen att få mer rätt än den andra. Jag hade med tillförsikt sett fram mot ett beslut som gett jägarna möjlighet att veta om de får skjuta älg eller inte. Anna Wohlin-Anderssons jägare skall varje år gå omkring med mössan i näven och be sina stora jaktgrannar om lov. Jag gratulerar till den framgången. Vildsvinen är utan tvivel ett omdiskuterat vilt. Men vi har haft en viss försöksverksamhet i Stockholms län och även i landet i övrigt med skottpengar på vildsvin i avsikt att stammen skulle utrotas. Drar Anna Wohlin-Andersson några som helst slutsatser av det förhållandet att det inte varit möjligt att tillämpa metoden med skottpengar? Anser hon att vi skall rycka ut med en militär eller polisiär styrka för att utföra det jobb som jägarna inte kunnat klara? Jag tycker att vi skall vara realister. Det är ett par hundra år sedan vi senast hade vildsvin i de svenska markerna. Jag vill minnas att jag 1981 sade att vi kan förlora en viltart som inte oftare än vart tvåhundrade år värnar om sin hemortsrätt i Sverige. Jag har uppgett den ståndpunkten helt enkelt därför att det är en realitet att vi har vildsvin. Därför sade jag i mitt anförande att det i stället är viktigt att vi håller stammen under kontroll. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt första inlägg till Anna Wohlin Andersson. Jag anser att ni har intagit er ståndpunkt på ett felaktigt beslutsunderlag. Jag upprepar också vad jag refererade från riksjägarnas tidning, nämligen att jakten skall bedrivas under tre olika former: licensjakt, modifierad generell jakt samt i vissa undantagsfall fri kalvjakt. Tror Anna Wohlin-Andersson att det bara i vissa undantagsfall blir fri kalvjakt? I så fall kan jag förstå henne — annars inte.
Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har ställt en direkt fråga till mig, och jag skall besvara den. Hon frågade varför vi inte i stället valt att följa centerns reservation nr 3. Jag nämnde den reservationen i mitt inlägg och sade att den är ett bevis på att centern uppmärksammat de problem som finns, men ett bifall till reservationen skulle inte på något sätt öka rättssäkerheten för de mindre jägarna. Jag tror att Anna Wohlin-Andersson har hamnat litet snett i sitt ställningstagande. Jag respekterar hennes tal till stöd för de mindre jägarna, men det förslag hon ämnar biträda i dag ger inte dessa jägare det stöd hon avser. Det måste vi vara medvetna om i den här debatten.
Herr talman! I fråga om vildsvinen säger Arne Andersson i Ljung att det inte går att utrota dem. Det är ju ganska märkligt. På 1770-talet utrotades de med armborst och pilar. I dag har vi som bekant t.o.m. Boforskanoner, och ändå skulle vi inte ha möjlighet att utrota vildsvinen, om vi verkligen ville det. Det tror jag inte ett ögonblick på. Vidare påstod Arne Andersson att jag blivit kulturellt intresserad. Arne Anderssons krav på kultur är tydligen inte stora. Jag hävdar, Arne Andersson och Lars Ernestam, att era förslag ger vissa möjligheter för vissa personer att under två eller tre år skjuta ett valfritt djur. För alla markägare som har en areal understigande 50 ha gäller att de inte får skjuta något vuxet djur. Vårt förslag ger med en generös tillämpning möjligheter för de allra flesta ”generelljägare” i dag att även i fortsättningen skjuta ett valfritt djur, vilket naturligtvis oftast blir ett vuxet djur. Om ni hade tyckt att de här fem punkterna inte är riktigt bra, eftersom man inte vet hur de kommer att tillämpas, hade ni bara behövt stödja reservation 3. Då hade saken varit klar, och ni hade kunnat stoppa undan den här underliga konstruktionen med flerårslicenser. Den som skjuter sitt djur första dagen under det första licensåret får väl sedan sitta hemma och titta på TV eller göra någonting annat under resten av tiden. Lars Ernestam sade flera gånger att vi i dag här i kammaren skall spika åldersgränserna. Men ni spikar ju inte arealgränserna, och det tycker jag för min del hade varit mycket viktigare. Vi hävdar precis som Jan Fransson — jag stöder honom helt — att ni blåser alla markägare som har en areal under 50 ha. Då säger ni att frågan om antalet hektar får diskuteras senare — det råder olika förhållanden i t.ex. Skåne och Lappland. Men då kan vi väl också diskutera om jägarna skall var 55 eller 60 år. Det är ett betydligt mindre problem.
Herr talman! Som kammarens ledamöter märker blir argumenten allt — 29 april 1987 konstigare. Jag tänker inte på det förhållandet att jag inte förstod mig på kultur, men det var ju skönt att Anna Wohlin-Andersson själv förstod att det inte var någon större kulturell prestation hon gjorde så jag slapp att säga det. Lika illa är det när hon talar om Boforskanoner. Vad är det här för dumheter? Vi som sysslar med detta vet att det inte varit så rasande enkelt med den här utrotningen. Det har ministern förstått, och det har naturvårdsverket förstått. Vi här i kammaren som är litet mer realistiska än Anna Wohlin-Andersson har också förstått det. Därför sade jag i mitt inlägg att det är rimligt att man i andra delar av landet än i Stockholms län så här tidigt får vara med och genom jakt hålla stammen på en godtagbar nivå. Då kanske vi rent av får glädje av viltet och slipper de skador som Anna Wohlin-Andersson talar om. Till slut vill jag säga att det väl är ganska meningslöst att vi här diskuterar frågan om flerårslicenser. Vi kommer, Anna Wohlin-Andersson, att få besked om detta. Jag inser nu att det finns en majoritet här i kammaren som går emot vårt förslag. Jag är inte särskilt otränad när det gäller att förlora omröstningar här i kammaren, och jag kan göra det också i dag. Däremot är det sällan som verkligheten tränger sig på dem som vinner så brutalt som här kommer att bli fallet. Vi kan få alla dessa 20 000 markägare som står där och klappar på dörren. Först måste de klappa varje år för att få licensen. När avslaget sedan kommit måste de klappa igen. Tänk vilket klappande det skall bli, Anna Wohlin-Andersson.
Herr talman! Arne Andersson i Ljung, vildsvinen utrotades förra gången på 1770-talet, som jag sade, och eftersom jag är så kulturell vet jag att det var på Gustav III:s tid. Dåtidens jägare hade bara spjut, pilbågar och flintlåsgevär till sitt förfogande. Dessutom fanns det på den tiden stora sammanhängande urskogsområden som vildsvinen kunde försvinna i. Ändå lyckades den relativt glesa befolkningen utrota vildsvinen. Därför menar jag att det inte alls är omöjligt att göra det i dag. Arne Andersson är fortfarande rädd för att de fem punkterna kommer att visa sig otillräckliga för att garantera de nuvarande ”generelljägarna” — i varje fall största delen av dem — möjlighet att skjuta valfritt djur. Låt mig då till slut påminna om att statsministern i regeringsförklaringen sade att vårt mål skall vara att vidga, inte att begränsa friheten. Detta måste väl ändå kunna appliceras även på älgjakt. Arne Andersson kan själv göra en stor insats för att bl.a. dessa fem punkter skall leda till att ”generelljägarna” får fortsätta att skjuta ett valfritt djur under en begränsad jakttid på sin egen mark. Det kan Arne Andersson hjälpa till med genom att positivt informera sina jägarkamrater i länsviltnämnderna att det gäller att använda reglerna generöst. Jag skulle vilja uppmana Arne Andersson att göra det, därför att då slår vi verkligen vakt om de mindre markägarnas möjligheter.

Herr talman! Jan Fransson har på ett mycket klart sätt redogjort för den nya jaktlag som betänkandet berör. Jag kommer därför i mitt anförande att uppehålla mig vid och något kommentera reservationerna 2, 5,6, 7 och 8 som fogats till detta betänkande. I reservation 2 av moderaterna, folkpartiet och centern behandlas ersättning för viltskador. Reservanterna anser att reglerna för självriskberäkning är ofördelaktiga och att tiden nu är mogen för att ett samlat grepp av viltskadeproblematiken övervägs. Man föreslår att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett förslag som beaktar motionernas innehåll. Utskottet anför följande: Viltstammen skall genom god viltvård hållas på den nivå markerna tål. I propositionen föreslås att länsviltnämnderna därvid skall förstärkas med en representant från skogsägare. Bidrag kan enligt propositionen lämnas när det anses nödvändigt ur skogsvårdssynpunkt vid stora skogsskador. Men då skall huvudregeln vara uppfylld, nämligen att skogsägarna skall ha utfört den tilldelade avskjutningen samt ha sökt tillstånd om skyddsjakt. Skador i övrigt på grödor finns reglerade i förordningen om självrisker. För grödor beräknas självrisken på del av skördevärdet och för trädgårdar på arealen. Vildsvinsskadorna kommer naturligtvis också att regleras enligt denna förordning. Anna Wohlin-Andersson är ängslig över vildsvinens återinförande i den svenska faunan. I och med att vi tar in vildsvin måste vi också ikläda oss de förpliktelser en sådan åtgärd medför. Det förpliktar markägare, jaktorganisationer och jägare att skapa en jakttradition för att hålla en god viltvård även när det gäller vildsvinen, dvs. en viltstam som marken tål. Jag yrkar avslag på motionskraven och reservation 2 samt bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Frågan om sälarnas utrotningshot har varit föremål för utskottets behandling tidigare. Som Jens Eriksson tidigare påpekat är det främst på ostkusten som sälstammen hotas genom miljögifter. Reservanterna påpekar mycket riktigt detta och menar att det i första hand är på västkusten som problemet med säl i fiskegarnen finns. Utskottets majoritet anser att möjlighet finns att under vissa omständigheter och efter prövning av enskilda fall lämna tillstånd till att vissa djur skjuts för att hindra skador på fångst och redskap. Det finns därmed inte skäl för att de nuvarande reglerna om skyddsjakt på säl förs in i den nya jaktlagen. Jag yrkar avslag på reservation 5. Reservation 6 gäller prisutvecklingen på jakträttsupplåtelser, och den är gemensam för moderaterna, centern och folkpartiet. Reservanterna avvisar tanken på någon form av prisdämpande kontroll för jakträttsupplåtelser. Utskottets majoritet anser i likhet med propositionen att det finns tendenser till en prisutveckling på jaktarrenden som leder till att endast de ekonomiskt starka i samhället får möjlighet att jaga. Men utskottsmajoriteten vill för dagen inte förespråka en regelrätt priskontroll. Ett ökat jaktutbud är i sig prisdämpande och bör prioriteras. Vidare skall man ges möjlighet till Utskottet utesluter inte att frågan om priskontroll kan bli aktuell framdeles om inte nämnda åtgärder visar tänkt effekt. Utskottet ger regeringen detta till känna. Jag yrkar därmed avslag på reservation 6. Herr talman! Reservation 7 av vpk gäller krav på förbud mot anbudsförfarande m.m. vid jakträttsupplåtelse. Utskottets mening är delvis densamma som i kommentarerna kring reservation 6. Det är svårt att få en effektiv kontroll, då man kan tänka sig ett otal kombinationer vid anbudsgivningen. John Andersson nämnde att utskottet med en handvändning hade viftat bort problemet. Men det är ju inte så, John Andersson, att man kan jämföra tanken på anbudsförfarande med den prisutveckling som finns på arrendena i övrigt. Vpk:s krav sammanfaller för övrigt med kraven i motion Jo787 av Leo Persson. Propositionen innehåller förslag att anvisa medel ur jaktvårdsfonden för att stödja en intensifierad och utökad förmedlingsverksamhet i syfte att öka jaktutbudet. Jaktutbudet ökas också genom att de stora markägarna upplåter sin mark till föreningar i stället för till enskilda personer. Detta har de större markägarna domänverket och bolagen ställt sig villiga att göra. Utskottet utgår ifrån att de åtgärder som föreslås i propositionen kommer till stånd och prövas. Jag yrkar avslag på reservation 7. Reservation 8 av moderaterna, folkpartiet och centern gäller besittningsskyddet för nyttjanderättshavare. Reservanterna har ställt sig bakom motion Jo747 och ansett att jakten främst är fritidssysselsättning och rekreation, varför det inte finns samma skäl som vid jordbruksarrende att införa besittningsskydd. Utskottsmajoriteten har här i likhet med propositionen funnit starka skäl som talar för att stärka jakträttsarrendatorernas ställning genom besittningsskydd, både i rätten till förlängning av jakträttsupplåtelser och i villkoren för fortsatt upplåtelse. Utskottet anser arrendenämnderna i länen vara utmärkta organ att vända sig till för prövning. Jag yrkar avslag på reservation 8. Herr talman! Jag kan inte annat än understryka min tillfredsställelse över den enighet vi trots allt lyckats nå om den nya jaktlagen. Jag är övertygad om att den breda enighet vi i dag visat kommer att vara till stort gagn för jaktlagens praktiska hantering i framtiden. Herr talman! Jag yrkar därmed avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i motsvarande del.

Herr talman! Det mesta om dessa frågor är snart sagt. Jag vill ändå till Leif Marklund säga att jag när det gäller såväl besittningsskyddet som prisutvecklingen nödgas konstatera att majoritetens skrivning på dessa punkter egentligen saknar realism och verklighetssinne. Det är orimligt, hur mån man än är om jaktarrendatorer, att jämställa jakten, som trots allt är en hobbybetonad verksamhet, med ett jordarrende. Vi tycker att den parallelliteten saknar verklighetsanknytning, och för den skull kan vi inte ställa oss bakom det. När det gäller prisutvecklingen nämnde jag redan i mitt första anförande att utskottsmajoriteten nog inte har tillräckliga kunskaper, eller inte har läst på ordentligt, om vilka kostnader som helt enkelt är de stora och tunga. I de allra flesta fall är det inte kostnaderna för jaktarrende utan kostnaderna för vapen, som handlas utan like nu i Sverige. Det är mycket dyra saker. Kostnaderna för resor i samband med jakt är stora, liksom i en del fall förlorad arbetsersättning. Detta finns dokumenterat i det material som jaktoch viltvårdsberedningen på sin tid tog fram. Utskottsmajoriteten kunde enligt min mening ha gjort sig besväret att ta reda på det. Beträffande viltskadeersättning, Leif Marklund, var jag litet ouppmärksam. Men oaktat att vi har litet olika meningar om huruvida det finns skäl att nu besluta om att se över frågan uppfattar jag det inte som att vi behöver ha en stor strid om detta. Med tanke på vildsvin, kolonier av kronhjort som finns och betande gäss — en icke obetydlig skadegörare numera — som jag nämnde kanske det finns sakligt betingat underlag för att vi tillsammans försöker få en översyn till stånd. Jag hoppas att det var rätt uppfattat. Herr talman! Till sist: Jag är litet osäker på om jag har yrkat bifall till alla de reservationer där moderata företrädare finns. I så fall ber jag att nu få yrka bifall till dessa.

Herr talman! Jag vill något kommentera det Leif Marklund sade, eller snarare ta upp det han inte sade. Jag vill påpeka att jordbruksarrendatorerna inte har någon möjlighet att skydda sig mot skador av älg och vildsvin genom ökat jakttryck, som utskottet säger. Det är väldigt vanligt att man arrenderar av ett stort bolag eller en koncern av något slag. Då är det inte alls möjligt för den lille jordbrukaren att få vara med och skjuta vare sig älg eller vildsvin, utan den rätten är förbehållen dem som bolaget väljer. Jag har många exempel på sådant. Jag vill alltså fråga: Kan man speciellt beakta jordbruksarrendatorernas problem när det gäller älgoch vildsvinsskador? Leif Marklund talar om åtgärder för att bekämpa älg och vildsvin. Då vill jag gärna fråga Leif Marklund om vi skall tyda det så att lantbrukarna även måste ta till mekaniska skrämselanordningar. Sedan vill jag upprepa frågan, och nu till Leif Marklund, om produktionsanpassning. Trädan blir ju allt vanligare nu när vi skall försöka begränsa spannmålsöverskottet. Då är det orimligt att trädan ingår i den areal som man beräknar älgskadorna på. Det står i utskottets skrivning att länsstyrelsens tjänstemän då och då skall räkna vildsvinen för att se till att dessa inte blir för många. Det tycker jag är ett ganska dåligt sätt att öka den offentliga sektorn.
Herr talman! Låt mig, Leif Marklund, påpeka att vi har vidtagit många åtgärder för att skydda sälstammarna. Vi har tillskapat stora och många sälskyddsområden, där sälen kan leva fredad och föröka sig i lugn och ro. Skyddsjakten på säl har skötts, enligt vad jag kan förstå och som också jordbruksministern skriver, utan anmärkningar, och det tar jordbruksministern till intäkt för att ta bort den. Någon ersättning för sälskadorna är det praktiskt taget omöjligt att få enligt de gällande reglerna därför att man inte kan påvisa skadorna. Jag var i kontakt med en laxfiskare i Norrland för ett tag sedan. Han = Prot. 1986/87:113 berättade att han hade sålt sitt redskap därför att han inte kunde värja sig för — 29 april 1987 sälen, men han kunde inte få ersättning. Han hade fotografier på hur sälen hade tagit buken av de laxar som han hade i redskapen. Jag tycker att ni i majoriteten saknar insikt i de problem som finns. Ni saknar framför allt förståelse för de problem som kustoch skärgårdsfiskare har för att få sin bärgning ur havet.
Herr talman! Jan Fransson sade i sitt inledningsanförande att jakt, viltvård och naturvård hör ihop. De går så att säga in i varandra. Det kan jag helt hålla med om och även understryka. Jag utgår från att Leif Marklund är överens med oss om detta. Då är det litet svårt för mig att förstå varför man inte kan få stöd för åtgärder mot de avarter som finns inom jakten och viltvården. Då tänker jag på det här med anbudsförfarande och systemet med att ta betalt i förskott för en vara, som man egentligen inte vet om man kan leverera. Det kan hända att jägare, som under många år haft ett markarrende, har idkat bra jaktvård och har byggt upp en fin älgstam, helt plötsligt förlorar marken och får se att marken utarrenderas genom anbud. Den med den tjockaste plånboken får alltså möjligheten att jaga älg på den marken. Jag har väldigt svårt att se att detta hör ihop med viltvård, liksom att ta betalt i förskott. Det har sagts här i dag att man skall försöka anpassa älgstammen lokalt. Hur skall man kunna göra det? Det händer ofta att det är svårt att fylla licenserna för ett område. Vi vet att man normalt bara fyller 70-80 96 av de givna licenserna. Det finns exempel på att man inte ens lyckas komma upp till detta procenttal.

Då kan det hända att man luras eller blir tvungen att skjuta en älgko som man egentligen borde ha sparat. Därför är det mycket märkligt att sådana avarter skall få finnas kvar. Leif Marklund säger att det är svårt att kontrollera. Men om jägarorganisationerna skall kunna bereda ökade jakttillfällen och även påverka prisutvecklingen, måste de också kunna vara med att kontrollera och se till att sådana här avarter inte förekommer i fortsättningen.

Herr talman! Till Arne Andersson i Ljung vill jag säga att markägaren ju är skyddad genom sitt ägande. Markägaren har alltid rätt till jakt genom sitt ägande. Det finns två sätt att komma åt jaktmarker: Endera äger man mark, eller också arrenderar man mark med nyttjanderätt. Vi har skilda synsätt på detta område. Vi företräder de egendomslösa och, med vårt sätt att se, tillvaratar deras intressen vad gäller besittningsskyddet och priskontrollen. Vi företräder dem som så att säga inte genom ägande har makt. När det gäller skador på mark vill jag säga till Anna Wohlin-Andersson att det finns regler om hjälp när det blir skador. Jag utgår från att viltstammen genom en bra viltvård hålls på en sådan nivå att skadorna undviks. I fråga om trädesbruket är det svårt att för dagen ha någon uppfattning om 39 vilken gröda som är skyddsgröda. Vid betesgröda är det i regel små skador som en älg kan åstadkomma genom att beta tillsammans med andra djur. Till Jens Eriksson vill jag säga att utgångspunkten är att sälen måste få finnas som en art. Det står utom allt tvivel att sälen är utrotningshotad i svenska vatten. I propositionen görs en klar utfästelse om att en myndighet genom ett bemyndigande kan bevilja dispens för avlivande av sälar som är besvärliga i vissa områden. Jag tror inte att John Andersson och jag står så långt ifrån varandra när det gäller uppfattningen om betalningssystemet och prisutvecklingen på jaktarrenden. Vi socialdemokrater tar naturligtvis avstånd från förskottsbetalning, vilket också framgår av propositionen. Vi förutsätter att ett normsystem för jaktarrenden utarbetas och att anbudsförfarandet hålls under uppsikt. Vi utgår från att besittningsskyddet blir ett bra instrument. Man kan förutsätta att de stora skogsföretagen anser att bra viltvård är grunden för att ha ett stabilt jaktlag i ett område.

Herr talman! När det gäller besittningsskyddet säger Leif Marklund patetiskt att socialdemokraterna företräder de egendomslösa. Det är inte fråga om vem som företräder egendomslösa eller markägare i denna debatt. Vad vi reservanter har vänt oss mot är att de åtgärder som vidtas — låt vara för de marklösa — inte tjänar någonting till om de motverkar sitt syfte. I en replikväxling mellan två ledamöter för en stund sedan framkom det - enligt Jan Fransson — att det finns tendenser till en sådan prisutveckling att lagstiftning kanske ändå är nödvändig. Vi varnar just för att prisutvecklingen genom oriktiga åtgärder kan få en annan effekt än den åstundade, och därmed har man missat poängen. Jag tror följaktligen att Leif Marklund och jag har samma uppfattning. Bland jordbrukare är det självfallet vedertaget att den som inte äger mark kan förvärva en jakträtt genom avtal om arrende, men om sådana trygghetsåtgärder vidtas för den som skall ha jakten att markägaren känner otrygghet beträffande möjligheten att återta sin jakträtt arrenderar han inte ut den. Vad blir då effekten? Jo, tvärtemot syftet. Det är det vi har pekat på i reservationen, och jag vill upprepa att den bäst tjänar dem som är intresserade av jaktarrenden — det gör inte propositionen.
Herr talman! Det är just det, Leif Marklund, att det blir mycket små skador på beten och inga skador på trädan av älgarna, och därför skall det inte finnas ett system där skadorna i havreåkern ställs i relation till hela gårdens areal. Jag begär inte att Leif Marklund skall ta upp den frågan just nu, men det är angeläget att lyfta fram problemet. I detta fall har Leif Marklund rätt när han säger att socialdemokraterna företräder de mindre markägarna, och jag vill speciellt tacka för punkt 3 bland de fem punkterna.
Herr talman! Sälen måste få finnas, säger Leif Marklund, och jag delar den uppfattningen. Men jag har själv vistats i Bohuslän i mer än 50 år, och det har aldrig varit så litet fisk och så mycket säl där som just nu. Vad är det ni socialdemokrater gör? Jo, ni skapar ett motsatsförhållande, för att inte säga fientlighet, mellan å ena sidan fiskarkåren, som skall livnära sig, och å andra sidan sälen. Det behövs i stället ett samarbete för att bevara sälstammen och hålla den på en sådan nivå att både säl och fiskare kan leva. Det måste vara ett gemensamt intresse. Om Leif Marklund hade varit fiskare skulle han ha förstått dessa motsättningar, men nu är han inte det och har därför en annan inställning. Jag tror att ni skadar sälbestånden genom att genomdriva borttagandet av skyddsjakten i stället för att gagna dem. Det är inte till gagn för vare sig säl eller fiskare att göra på detta sätt.
Herr talman! Leif Marklund säger att han och jag inte står så långt ifrån varandra när det gäller synen på anbudsförfarande och förskottsbetalning vid älgjakt. Jag hoppas verkligen att det är så. Skillnaden skulle då vara att jag ivrar för att det görs vissa försök att få stopp på avarterna så att de försvinner ur jaktoch viltvården, medan Leif Marklund däremot ger upp utan att ens göra ett försök. Jag beklagar att socialdemokraterna har intagit en sådan inställning.
Herr talman! Det måste finnas en tålighetsgräns, Anna Wohlin-Andersson —- djuren finns och har alltid funnits i naturen. Det står klart uttryckt i betänkandet att utskottet utgår från att regeringen följer viltskadornas omfattning även framdeles, vilket också kan kännas som en trygghet i sammanhanget. En marklös jägare är, Arne Andersson i Ljung, ganska utlämnad gentemot markägaren. Osämja bara över en dag kan förbruka hans jakträtt vid avtalets utgång. Besittningsskyddet har tillkommit av den anledningen att det skall finnas trygghet även då avtalen går ut och för att skäligheten i villkoren skall kunna prövas. Visst står det saker i betänkandet som borde tillfredsställa även John Andersson. Utskottet vill ju ge regeringen till känna vad utskottet har anfört om utvecklingen av arrendepriserna. Det är en stark skrivning och en bra beskrivning av oron ute i jägarleden.

Herr talman! I samband med denna jaktlag har jordbruksutskottet behandlat motion 752 av Lennart Brunander och mig. Vi hemställer där för det första att riksdagen begär att regeringen låter utarbeta regler för ett ersättningssystem för skador på skog av älg och hjort och för det andra att riksdagen hos regeringen begär förslag om hur ackumulerade skogsskador skall regleras. Älgskadorna på ungskogen är mycket betydande på många håll, och detta gäller speciellt i norra Värmland. Därigenom går både skogsägare och landet miste om nödvändig skogsproduktion i framtiden. Enligt skogsvårdslagen krävs, med all rätt, att skogsägarna skall återplantera skog och bygga upp en ny skogsproduktion efter avverkning. Detta kostar mycket pengar i en första omgång. Men när älgarna förstör ungskogen undan för undan och skogsvårdslagen kräver att omplanteringen måste upprepas, då kommer det att bli kolossala utgifter, och det orkar de inte med. Det blir omöjligt för markägarna att klara detta, och vi motionärer vill ha ordning på saken. De nuvarande reglerna när det gäller viltskador i dessa fall räcker inte — det vill jag gärna ha sagt till Leif Marklund. Har vi råd att ha mycket älg i våra marker, måste vi också ha råd att komma till rätta med de här avigsidorna. Utskottsmajoriteten — socialdemokrater och vpk-are — har enligt min mening tagit alltför lätt på frågan. Man inser egentligen inte frågans vidd. Däremot har folkpartiets, moderaternas och centerns representanter uttalat att det här bör rättas till, och jag yrkar bifall till reservation 2. Låt mig till sist säga, herr talman, att det är en glad överraskning att utskottsmajoriteten har uttalat att man skall ta till vara de möjligheter till jakt som de små markägarna kan få. Jag har slagit vakt om dem i alla tider. De vill inte bli diskriminerade — jag understryker detta med anledning av den debatt som förts. Den jägare som förbjuds att skjuta en vuxen älg är diskriminerad, och den jägare som vill gå ut i skogen och jaga varje år men inte får göra detta är också diskriminerad. Det är betänkligt att moderater och folkpartister inte vill ge de här människorna den möjligheten, men de kanske får den i alla fall efter det beslut som fattas i dag.
Herr talman! I anledning av det senaste som Bertil Jonasson sade vill jag läsa två rader ur betänkandet, så får vi se om han därefter är lika nöjd: ”Accepterandet av de minsta licensområdena bör närmast betraktas som ett steg på vägen mot den samordning som eftersträvas.” Jag tar inte ställning till om Jonasson är väl underrättad om vad beslutet innebär eller inte. Det får han själv avgöra. Men jag tycker inte att det jag citerade ger stöd för det uttalande som Jonasson nyss gjorde.
Herr talman! Den debatt som förts här i dag ger väl ändå belägg för hurudan situationen är. Den enskilda person som vill jaga varje år och vill ha rätt att skjuta ett vuxet djur kommer inte att få denna möjlighet om moderaternas och folkpartiets reservation bifalles. Det är detta som är diskriminerande för dessa människor — det kommer vi aldrig ifrån.

Herr talman! Jag skulle först vilja beröra några områden där utskottet tagit intryck av oppositionens kritik och föreslår ändringar i regeringens förslag. Frågan om hundhållning har tilldragit sig stort intresse. Jag anser att den ändring i förhållande till förslaget i propositionen som utskottet förordar, på ett godtagbart sätt tillmötesgår såväl hundägarnas intresse som det allmännas intresse av att störningar i naturen under yngeloch ruvningstid så långt det över huvud taget är möjligt undviks. Det kan också ses som en markering att bestämmelserna om hundhållning i och med beslutet på denna punkt flyttas från jaktstadgan till jaktlagen. Under rubriken Hotade eller sårbara arter har främst konservatorernas ställning varit av intresse. Propositionen gick utomordentligt långt vad gäller tilltron till att hotade arter skulle kunna ges en säkrare ställning genom att myndighetspersoner fick tillstånd att rota i konservatorernas frysboxar. I en motion från moderata samlingspartiet tog vi upp detta förslag — vi tyckte att det närmast var fråga om en kränkande åtgärd. Utskottet kunde efter behandling av denna detalj konstatera att propositionens krav var synnerligen långtgående, och den mycket påtagliga förändring som nu föreslås innebär ett slopande av andra stycket i 38 §. Enligt denna paragraf har myndigheter, som regeringen bestämmer, getts tillträde till lokaler där montering eller annan preparering av vilt bedrivs. Med hänsyn till att två tredjedelar av landets ca 120 konservatorer bedriver sin verksamhet på deltid var denna kontroll i själva verket en kontroll av vederbörande konservators kök eller arbetsrum och den däri befintliga frysboxen. Vi ansåg att det inte fanns något som helst underlag för så långtgående åtgärder mot denna yrkeskår och hälsar för den skull den ändring som utskottet föreslår med tillfredsställelse. Sedan vill jag med några ord beröra frågan om jakten i renskötselområdena. Jag har i motion Jo118 hemställt att riksdagen borde ge regeringen till känna att ett antagande av den aktuella propositionen inte innebär något ställningstagande beträffande innehållet i samernas bruksrätt inom sameallmänningen. Jag kan inte tyda utskottets skrivning annat än som ett instämmande, och även detta hälsar jag med tillfredsställelse. Jag har vidare yrkat att 10§ i lagförslaget jämkas så att uttrycket ”samernas rätt att jaga” ersätts med ”samers jakträtt”. Det borde vara klarare att tala om jakträtt, eftersom det är vad man anger i propositionens speciella motivering. Men med hänsyn till vad utskottet anför anser jag att mina synpunkter även härvidlag i sak är tillgodosedda. Det är därför min förhoppning att riksdagens ställningstagande i dag skall trygga och stärka samernas ställning på det jaktliga området. Jens Eriksson har tagit upp frågan om skyddsjakten på säl. Som boende vid Norrlandskusten kan jag intyga riktigheten av vad han har sagt, nämligen att det fläckvis är ganska stora problem när det gäller sälens uppträdande. Vissa fiskare kan faktiskt inte bedriva sitt fiske på grund härav. Det vore väl motiverat med en skyddsjakt på säl även i Bottenhavet, i Bottenviken och kanske i hela Östersjön. Jag yrkar bifall till reservation 5. Sedan kommer jag till det som för mig är det viktigaste i propositionen och i betänkandet, förutom själva jakten, nämligen att ett för oss skogsägare och inte minst för folkhushållet väsentligt moment i jaktlagen avser behandlingen av älgskadornas följder för skogsbruket. Detta har Leif Marklund berört på ett enligt min mening ytligt sätt. Utskottet framhåller att enligt vad som sägs i propositionen är man från regeringens sida medveten om problemen med ökande skogsskador. Riktigheten av det påståendet, fru talman, betvivlar jag starkt. Varför gör man i så fall inte mer för att komma till rätta med problemet? Statsråden Feldt och Peterson brukar tillsammans med många andra framträdande socialdemokrater hota oss skogsägare med tvångsåtgärder för att öka tillgången på skogsråvara. Nu har man chansen att åtgärda ett av de allvarligaste hoten mot en hög skogsproduktion och en hög avverkning, men då avstår man från att handla. De skogsbrukare som försöker hålla en jämn avverkningstakt och därefter genomföra erforderliga åtgärder för återbeskogning drabbas ofta av kraftiga bakslag då älgen ger sig på ungskogen och skadar eller ibland t.o.m. totalförstör det som skall bli nästa skogsgeneration. Många skogsägare resignerar och överväger att sluta avverka. Många gör det också, eftersom de inte är alltför beroende av det här ekonomiskt sett och vill slippa allt trassel, allt extraarbete och alla kostnader. Då blir råvaruproduktionen lägre både nu och i framtiden. Kvaliteten på virket sjunker, och sågverksindustrin blir mest lidande. Det hela får ganska stora regionalpolitiska effekter, eftersom sågverken i glesbygden ofta är de enda arbetsplatser som finns att tillgå. Vad bör då göras för att man skall komma till rätta med detta problem? Jag anser att jägarna lika väl som alla andra bör stå för sina kostnader. Vill man ha en stor älgstam måste man vara beredd att ta konsekvenserna. Tycker jägarna däremot att kostnaderna för en stor älgstam blir för höga är det ju mycket enkelt att minska stammen. Ett minimikrav vore att när skogsbrukarna tvingas till omplantering på grund av älgbetning skall pengarna för täckande av denna kostnad tas från de fällavgifter som utgår på älg, kronhjort och dovhjort. Regeringens förslag går också i denna riktning, men man är så räddhågad och byråkratisk att förslagen i de flesta fall blir helt verkningslösa. Det största felet i regeringens proposition på den här punkten är följande: ”En förutsättning för sådant bidrag bör vara att skogsägaren så långt möjligt försökt skydda planteringen från skador genom avskjutning av älg. Som huvudregel bör gälla att bidrag skall komma i fråga först när skogsägaren skjutit sin tilldelning under den vanliga jakten och dessutom uttömt möjligheterna att genom särskilda tillstånd till skyddsjakt förhindra att plantering förstörs.” Det låter sig sägas, men det går inte att genomföra i alla de jaktlag där majoriteten av jägarna inte är aktiva skogsbrukare eller i första hand inte vill se på skogsvården. Tyvärr råder detta förhållande i alltför många fall. Sven Eric Lorentzon och jag har i en motion föreslagit att skogsägare bör kunna påräkna ersättning utan de av regeringen föreslagna restriktionerna, när omplantering blir nödvändig och när den åläggs enligt skogsvårdslagen. Det är symtomatiskt att Leif Marklund, regeringen och utskottsmajoriteten hela tiden talar om bidrag. Jag vill tillbakavisa att detta handlar om bidrag. Det handlar om ersättning till dem som helt oförskyllt har drabbats av kostnader som de får stå för. De får dessutom inte ersättning för produktionsförluster och annat. Det må vara, men man måste väl i första hand få en sådan ordning att det blir ett intresse för jägarna att hålla älgstammen på en riktig nivå. Jag anser att så inte är fallet nu. Utskottsmajoriteten inser inte dessa problem och avvisar också motionen. Utskottet anfört.ex. att de föreslagna fällavgifterna inte torde ge utrymme för finansiering av större ersättningar. Detta är nys, enligt min uppfattning. Som jag tidigare har framfört tycker jag att även jägarna skall få stå för sina kostnader, och då får fällavgifterna höjas. Då torde även de jägare som liksom regeringen inte vill inse allvaret i dessa problem vara beredda att — Prot. 1986/87:113 anpassa älgstammen till den nivå som skogsbruket tillåter. 29 april 1987 Utskottsmajoriteten är inte ens beredd att tillmötesgå de motioner i vilka man vill inskränka sig till en utredning av denna fråga och förslag rörande ersättningssystem och vilka det har yrkats bifall till från både centern och folkpartiet. För att möjligen komma en bit på väg och få en majoritet för en utredning ansluter vi moderater oss till förslaget. Jag skulle personligen helst vilja att vi får ett snabbt beslut redan i dag om att man skall få denna ersättning. Därför yrkar jag bifall till reservation 2.
Fru talman! Ja, Hans Dau, det är klart att man kan ha uppfattningar om hur ytligt detta har berörts. Men jag tycker att det i både propositionen och utskottsbetänkandet klarläggs hur denna fråga skall hanteras. Man utgår från att det handlar om ett bidrag, och man utgår från att det gäller skador efter den 30 juni 1987. Men man utgår också från att regeringen kommer att meddela föreskrifter om bidraget. Då ankommer det på den enskilda länsstyrelsen att själv fastställa en fällavgift så att man kan finansiera de skador som kan bli aktuella för det enskilda länet. Sedan finns det andra saker som spänner upp förslaget. Skogsägarna bör få möjlighet att komma med i älgviltnämnderna, vilket borde leda till att problemet vid ökad tillgång på älg kan belysas när det gäller avskjutningen i det enskilda länet.
Fru talman! Det är värdefullt ju fler som kan försöka påverka avskjutningen av älg och bevilja tillstånden. Men, Leif Marklund, detta förpliktigar inte på något sätt jaktlagen att skjuta så mycket som de har tillstånd till. Leif Marklund säger att man skall utfärda bestämmelser för hur detta skall tillämpas. Jag tycker att det i utskottsbetänkandet står ganska klart att man skall ha detta byråkratiska omständliga sätt för att få dessa ersättningar. Oavsett hur man resonerar ute på länsstyrelserna så måste man väl följa det beslut som riksdagen fattar i dag?
Fru talman! Det är riktigt, Hans Dau, att man som markägare naturligtvis inte kan påverka totalt. Men det ankommer ju på jägarorganisationerna och på jaktlagen att ställa upp på dessa villkor. I propositionen uttalas att regeringen kan tänka sig att låta pengar ur viltvårdsfonden utgå för information och utbildning. Utskottet utgår därför från att man även på viltvårdssidan kan få en bättre hantering.
Fru talman! Leif Marklund är liksom jag norrlänning och har kanske sett lika många eller fler skogsskador än jag där de är som värst. Det skulle vara 45 intressant att få veta till vilken hjälp information då kan vara. Det behövs nog mer konkreta åtgärder.

Fru talman! Flera talare har understrukit att jaktoch viltvårdsfrågorna har varit på tapeten länge, och så är det förvisso. Inför valet 1985 ställde tidningen Land frågan till olika politiska partier om inställningen till älgjakten. Det kan vara av intresse att vi i dagens debatt påminner oss om de svar som då gavs till väljarna.

Låt oss permanenta det!” Anders Frostell från folkpartiet sade: ”Generell jakt på vuxna älgar bör få finnas kvar.” Från moderat sida sade Arne Andersson i Ljung: ”Själv är jag inte beredd att ta bort rätten för små markägare att fälla en vuxen älg. Vi bör stanna vid att åtminstone tillåta ett valfritt djur.” Jag hade emellertid i februari 1985 meddelats av Arne Andersson i Ljung att det rådde fyrpartienighet i frågan, dvs. att moderater, socialdemokrater, folkpartister och centerpartister stod bakom jaktoch viltvårdsberedningens förslag. Detta innebär alltså att man, samtidigt som partirepresentanterna inför val ställer sig positiva till fortsatt generell jakt, i utredningen om vilt och jakt var överens om att avskaffa den generella älgjakten. Fru talman! Jag måste tillstå att jag var mycket konfunderad över och hade oerhört svårt att orientera mig om vad som gällde från partiernas sida, och detta måste väl i all rimlighets namn också ha gällt folk i allmänhet. Kds har konsekvent hävdat de små och medelstora markägarnas och/eller deras jaktarrendatorers rätt att fälla vuxen älg. Redan i yttrandet över jaktoch viltvårdsberedningens betänkande skrev kds: ”Samordnad älgjakt bör också fortsättningsvis gälla.” Under detta riksmöte har jag vid två tillfällen haft debatter med ansvariga statsråd om varför regeringen önskat driva fram ett system med helt reglerad älgjakt. Några riktiga besked tycker jag inte att jag har lyckats få fram. Frågan kvarstår alltså: Varför vill eller ville regeringen att de som på 5 260 av jaktmarkerna bedriver generell jakt skulle fråntas rätten att fälla vuxen älg? Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för jakten och därmed stödja jaktintresset är en god målsättning för samhällets jaktoch viltvårdspolitik. Det bästa sättet att värna om denna målsättning, vad gäller älgjakten, är att värna om det nuvarande systemet med samordnad älgjakt. Försvinner den samordnade jakten, som under tio år fungerat bra, tar man också bort rekreationsvärden för många och ett tillskott av kött för många småbrukarhushåll. Man omöjliggör också för många tusen marklösa, som det har sagts här, att delta i älgjakten. Regeringens argument för att genomdriva en = Prot. 1986/87:113 omvänd Robin Hood-politik, där man tar från småfolket för att ge till 29 april 1987 storbolagen och kapitalstarka grupper i samhället, har varit produktionsanpassad avskjutning, stabila jaktvårdsområden och minskade administrationskostnader. Vid en närmare granskning håller inte dessa argument. För det första: Avskjutningen per arealenhet, den s.k. produktionsanpassningen, har varit likvärdig för licensjakt och generell jakt. För övrigt måste det vara svårt att bedöma de arealer som består av stora, kala berg eller massiva granskogar, där väl älgarna knappast har så mycket att hämta till sin förtäring. För det andra: Samverkan i jaktvårdsområden är mer hotad i helt licensierade områden än i områden med samordnad älgjakt. Detta kan bero på att det kan finnas tendenser till att vissa grupper dominerar inom jaktvårdsområdet och att andra då tröttnar på det som kan upplevas som orättfärdigt. En del kanske i det läget t.o.m. avstår från jakten. För det tredje: Administrationen kring jakten är redan uppbyggd. Tilldelningen för generell jakt fortgår ju år för år. Det är därmed inga nya kostnader förknippade med detta, såvitt jag begriper. Detta är bakgrunden till att kds föreslår att man ej ändrar nuvarande system, och därför också har motionerat om att propositionen avslås. Utskottet har i sin behandling av propositionen kommit fram till ett system ”som i något större utsträckning tillgodoser bl.a. innehavare av mindre markområden och ger en större del av jägarkåren möjligheter till jakt på vuxet djur”. Detta är ju klart bättre än propositionen men ändå en försämring av det nuvarande systemet. Utskottsmajoritetens förslag är också bättre än det förslag om flerårslicenser som det finns en reservation om från Arne Andersson i Ljung m.fl. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till motion Jo128.

Fru talman! Ingen torde ha vare sig ambitionen eller möjligheten att ifrågasätta att Alf Svensson är en god sanningssökare. Men om han har använt sin bästa förmåga när han har läst tidningar under åren och försökt få en helt entydig bild, så har han kanske mer brustit i sättet att jobba än i viljan att nå fram till någonting vettigt. Om nu Alf Svensson har följt den här frågan noga, så vet han att jag så sent som i höstas — eller kanske under vintern — faktiskt fullföljde den linje som jag gav uttryck för. Men jag fick utomordentligt — för att inte använda starkare uttryck i kammaren — hård kritik för detta. Jag gjorde då den nyanseringen att jag tyckte att det var rimligt att man gick över från tvåårslicenser och valfritt djur till flerårslicens. Därmed skulle så många som möjligt vara garanterade att — om än inte varje år — få möjlighet att fälla en vuxen älg. Det var så långt man kunde komma när det gällde att tillgodose de olika intressen som fanns. Jag vill gärna säga att om kritiken hade varit något mer nyanserad, så hade vi kanske rent av fått ett beslut i den riktningen, särskilt som Svenska jägareförbundet vid uppvaktning i utskottet faktiskt har sagt att det är ett ganska gott förslag och att det mycket väl kan vara ett alternativ. Men så blev det nu inte, och anledningen till att jag tar den här repliken på 47 Alf Svenssons inlägg är att han inte drog någon slutsats av mitt ställningstagande. En sådan slutsats hade varit till min fördel, och det tror jag att sanningssökaren Alf Svensson inte har någonting emot.
Fru talman! Jag tycker inte att Arne Andersson i Ljung skall ta illa vid sig av mitt sanningssökande, som naturligtvis aldrig kan bli fullständigt. Jag gör inte ens, fru talman, anspråk på att begripa det här ärendet till 100 96. Men efter att ha lyssnat på debatten gör jag anspråk på att till 100 96 ha skaffat mig insikt om att det finns en del andra här i kammaren som gör anspråk på att begripa ärendet till 110 20. Och det vore väl inte orimligt om jag räknade Arne Andersson dit. Jag citerade ur tidningen Land och försökte belysa hur det varit för den vanlige hederlige jaktintresserade svensken när det gäller att skaffa sig insikt och kunskap om vad politikerna står för på detta område. Efter att ha läst tidningen Land blev jag alltså konfunderad, när jag sedan fick veta att det som stod där inte alls gällde som något uttryck för vad partierna står för. Jag inbillade mig i min enfald att de som skickades fram såsom svarande vid den typen av intervjuer var sändebud från partikanslierna eller omfattade den förhärskande åsikten i partierna. Sedan tycker jag i och för sig också att det är värdefullt att man lyssnar på opinionen. Och alla har vi rätt att ändra uppfattning och åsikt — förvisso. Men man kunde kanske önska att de som har varit involverade i utredningsarbetet under så lång tid hade lyssnat och varit lyhörda något tidigare.
Fru talman! Det finns väl bara en enda kommentar att göra till detta. Om nu partigrupperna i vanlig mening inte är helt homogena utan det finns de som är litet oliktänkande, och om man rent av tar intryck av den debatt som pågår, så må jag säga till Alf Svensson att det i hans fall inte är ifrågasatt att partigruppen är homogen. När Alf Svensson har yttrat sig så är det partiets mening. Så till vida är det kanske enklare att företräda kds.
Fru talman! Arne Andersson i Ljung har ju tidigare blivit tillvitad kulturell ådra och talang. Nu kan vi utöka detta till inmutad vitsighet. I mitt lilla anförande här sade jag att jag representerade partiets ståndpunkt. Jag vill tillägga att båda dessa ståndpunkter, som det har debatterats om här i dag, finns företrädda i vårt parti. Men partiet har för den skull tagit ställning och står alltså bakom de åsikter som jag här förde fram — oaktat om partiet bara har en röst här i kammaren.

Fru talman! I anledning av den föreliggande propositionen har jag väckt två motioner. Den ena, nr 784, berör jaktens organisation och administration. Där föreslås vissa genomgripande förändringar.

Bakgrunden, fru talman, är att när riksdagen 1938 beslutade om visst ekonomiskt stöd till Svenska jägareförbundet fanns ingen annan jägarorganisation i landet. Samma år bildades emellertid Jägarnas riksförbund, genom samgående av ett flertal fristående jägarföreningar inom landet. År 1956 bildades ytterligare en jägarorganisation, Landsbygdens jägare, som 1968 anslöt sig till Jägarnas riksförbund. Därav dubbelnamnet, som ofta förkortas till riksjägarna. Under de snart 50 år som gått sedan riksdagen 1938 första gången beviljade ett mindre bidrag till Svenska jägareförbundet, har mycket hänt. Tidigare var naturvård ett okänt begrepp. Successivt har naturvården och faunavården växt till ett framträdande riksintresse. Vi har fått en särskild naturvårdslag. Ett särskilt ämbetsverk, naturvårdsverket, har tillskapats för att tillgodose naturvårdens behov. Naturvårdsverket är samtidigt ansvarig myndighet för jakten och viltvården. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har, trots ekonomiska svårigheter och brist på samhällsstöd, växt till en rikstäckande jägarorganisation med omfattande arbetsuppgifter och samhällsengagemang. Fru talman! De förutsättningar som förelåg 1938 är i dag helt förändrade. Detta har naturligtvis, åtminstone enligt mitt sätt att se, medfört ett uppenbart behov av anpassning till tidsutvecklingen. Som det är i dag skall länsstyrelserna svara för den regionala administrationen av jakten och viltvården. Arbetsbördan ökar, och de frågor som skall handläggas blir alltmer komplicerade, genom förändringar i miljön och vidgad hänsyn till andra allmänna och enskilda intressen. Men trots de ökande krav som ställs på länsstyrelserna saknar dessa i dag egen expertis i jaktoch viltvårdsfrågor. Under rådande förhållanden är länsstyrelserna helt beroende av utomstående rådgivning, nämligen den rådgivning som de kan få av de jaktvårdskonsulenter som är anställda av Svenska jägareförbundet. Detta är naturligtvis otillfredsställande. Det är regeringen som beslutar om jaktvårdsavgiftens storlek. Men det är Svenska jägareförbundet som äger det statliga jaktkortsregistret. Därmed är registret oåtkomligt för alla utomstående. Om staten vill ta del av någon uppgift ur det statliga registret, måste staten först fråga Svenska jägareförbundet om lov. All praxis och sunt förnuft talar för att förhållandet skall vara det motsatta. Alla landets jägare är ålagda att erlägga en årlig jaktvårdsavgift för erhållande av statligt jaktkort. Jaktkortsregistret är alltså en statlig 49 angelägenhet, och verksamheten skall självfallet vara placerad vid en statlig myndighet. Detta är några argument för de förändringar som jag har föreslagit. Utskottet avstyrker motionen och tycker att det är bra som det är. Jag skall inte vid det här tillfället yrka bifall till motionen, men så mycket kan jag lova jordbruksutskottets representanter, som sitter här i kammaren, och även jordbruksministern att jag återkommer nästa år i den här frågan. Detta gällde jaktens organisation och administration. I motion Jo119 har jag och några socialdemokratiska medmotionärer yrkat på en ändring av propositionens förslag i den del som berör älgjaktens framtida utformning och föreslagit att följande regler skall gälla. För det första: Licensjakten skall få bedrivas i enlighet med vad som anges i propositionen. I det avseendet har vi ingen annan uppfattning. För det andra: Den generella älgjakten skall få fortsätta på samma sätt som under försöksperioden med samordnad älgjakt, dock skall grundtilldelningen alltid vara ett vuxet djur. I likhet med vad som sker på licensområden skall det vuxna djuret om så önskas få utbytas mot en kalv. För det tredje: Registrering av befintliga generellområden skall behållas. För det fjärde: Sammanläggning av befintliga generellområden till licensområden får medges. Därigenom minskar på sikt antalet generellområden markant. För det femte: Nyregistrering av helt nya generellområden skall medges endast i de fall särskilda skäl för sådan registrering föreligger, exempelvis då omgivande licensområden vägrar att medge anslutning av det aktuella markområdet, eller att jakträttsinnehavaren mot sin vilja uteslutits från en tidigare samjakt med andra områden. Bakgrunden till vår motion, som i princip tar upp frågan om älgjaktens utformning på de mindre markerna, var propositionens förslag om att man på de mindre markerna, som inte kan bli licensområden, i fortsättningen endast skulle få jaga kalvar. Detta skulle ha inneburit att tusentals jägare skulle ha mist sina möjligheter till jakt, om dessa mindre marker skulle ha lagts ihop med licensområdena. Det finns uppgifter om att ca 3 500 jägare skulle ha mist sina jaktmöjligheter, men det finns också andra undersökningar som visar att över 30 000 jägare skulle ha mist sina jaktmöjligheter. Oavsett vilka siffror som är riktiga var det ändå för oss helt omöjligt att acceptera det här förslaget, när vi visste att det gällde tusentals mindre markägare och marklösa jägare, som för det mesta består av människor som inte har råd att arrendera upp den areal som fordras för närvarande för att få ingå i ett licensområde och därigenom i fortsättningen också få möjlighet att jaga ett vuxet djur. Det fanns också många andra skäl som talade emot en sådan här hård reglering av älgavskjutningen. Ett mycket viktigt skäl — som inte framkommit tidigare i debatten — är att Sverige är älgtätast i världen. I Sverige har vi nästan hälften av världens totala älgstam, ca 45 Je. Detta innebär att medan vi i Sverige skjuter 1 000 älgar skjuter man på samma areal i Amerika 11,45 älgar, i Ryssland 5.7 älgar, i Norge 200 älgar och i Finland 457 älgar. År 1975, som var det sista år då vi hade allmän jakt med möjligheter att — Prot. 1986/87:113 skjuta ett obegränsat antal djur på de mindre markerna under en kort jakttid — 29 april 1987 som i allmänhet var på fyra dagar, var den totala avskjutningen i landet 51 596 älgar. När sedan den samordnade älgjakten infördes 1976, då avskjutningen på de mindre markerna begränsades till ett vuxet djur och en kalv, har det skett en explosionsartad ökning av älgstammen i landet. När avskjutningen var som störst jaktåret 1982 sköts det 174 709 djur i landet, alltså nästan en fyrdubbling på sju år. År 1985 var avskjutningen 128 000 djur, så det har ju skett en liten nedgång, men de här siffrorna visar ändå med all tydlighet att det inte finns någon anledning att ha den hårda reglering som ursprungligen föreslogs. Ett av argumenten för att begränsa avskjutningen på de mindre markerna till endast kalvar var en produktionsanpassad avskjutning. Då skall man, fru talman, ha i minnet att de marker som är registrerade för generell tilldelning upptar en mycket liten andel av den totala jaktarealen eller endast drygt 4 96. På den här marken fälldes det under jaktåret 1985/86 knappt 5 000 älgar eller ungefär lika många som blev trafikdödade under samma år. De här siffrorna visar med all tydlighet att vad som skjuts på de här små markerna inte har någon som helst betydelse för älgstammens utveckling, utan älgstammens utveckling är helt beroende av avskjutningen på licensområdena, som motsvarar 96 20 av den jaktbara arealen. Jag är också helt övertygad om att skulle ursprungsförslaget ha gått igenom skulle det ha inneburit ett mycket kraftigt tryck uppåt på arrendepriserna, som redan i dag på många håll i landet är mycket höga.

Detta innebär att de jägare som i dag jagar på de mindre markerna även i fortsättningen skall få möjligheter att jaga ett vuxet djur. Det är jag personligen och mina medmotionärer mycket tillfredsställda med. På det sättet har våra motionskrav i allt väsentligt blivit tillgodosedda. Mot den här bakgrunden vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på den här punkten. Sedan några ord om den reservation som Arne Andersson i Ljung står som första namn under. Jag måste erkänna att den reservationen inte är särskilt intelligent skriven — den är alldeles för genomskinlig. När jag läste den kom jag att tänka på en liten älgjaktshistoria. Det var en passkytt som inte heller var så intelligent. När drevkarlen kom sköt passkytten drevkarlen — men han sköt inte ihjäl honom. När passkytten kom fram till drevkarlen sade drevkarlen: Jag skrek ju och sade åt dig att jag inte var någon älg! Ja, men jag tyckte precis att du sade att du var en älg, sade passkytten. Det var en liten älgjaktshistoria, Arne Andersson i Ljung. Det är ändå så, Arne Andersson, att om er reservation skulle bifallas, vilket jag hoppas inte blir fallet, så ”blåser” ni de mindre markägarna på ett 51 vuxet djur. Ni ”blåser” också de marklösa arrendatorerna som arrenderar små marker på ett vuxet djur. Det har med all tydlighet framgått av dagens debatt, och det klargör moderaters och folkpartisters syn på de mindre markägarna och de marklösa arrendatorerna.

Fru talman! Vi har rätt länge diskuterat olika sätt att jaga, så jag skall inte förlänga debatten på den punkten. Däremot vill jag säga att det av den historia som Olle Östrand berättade framgår med all önskvärd tydlighet vilket jägarförbund han tillhör och hur man jagar där. Jag tänker beröra två frågor: dels bidraget till jägarorganisationerna, dels administrationen. Jag har ingen invändning emot att Olle Östrand tycker att Riksjägarna skall ha ett bidrag för sin verksamhet. Det är fullt legitimt att ha den uppfattningen. Men det organisationsbidrag som Riksjägarna får är faktiskt det enda organisationsbidrag som utgår till jägarorganisationerna. Svenska jägareförbundet får inget bidrag, utan förbundet får ersättning för de uppdrag som fastlades i riksdagsbesluten 1938 och 1951. Förbundet får alltså ersättning för de tjänster det utför. För att det inte skall råda osäkerhet om vad Jägareförbundets uppgift består i skall jag, fru talman, återge några rader ur utskottsbetänkandet. ”Svenska jägareförbundet biträder centralt och, genom sina länsjaktvårdsföreningar, regionalt myndigheterna med sakkunnigutlåtanden och sammanställningar av uppgifter som underlag för myndigheternas beslut.” — Bakgrunden till detta är de nyss nämnda besluten från 1938 och 1951. ”Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att följa viltvårdens och viltstammarnas utveckling och sprida kännedom om denna utveckling genom upplysning, information och propaganda. Förbundet skall tillhandagå jägarna, den viltoch naturvårdsintresserade allmänheten och andra intresserade med råd och upplysningar i jaktoch viltvårdsfågor.” Det står vidare i betänkandet att föredraganden inte funnit anledning att ändra på den nuvarande administrationen. Skrivningen på den här punkten fortsätter med följande: ”Arbetsfördelningen mellan å ena sidan myndigheterna, dvs. i första hand naturvårdsverket och länsstyrelserna, och å andra sidan frivilligorganisationerna bör ske efter samma principer som hittills. Det innebär att Svenska jägareförbundets ansvar för jakten och den praktiska viltvården har sin grund i att förbundet organiserar en stor del av landets jägare. Förbundets personal förutsätts lämna råd och upplysningar om viltvård och jakt till myndigheter, företag, organisationer och enskilda. Även andra arbetsuppgifter av samma karaktär kan ingå i förbundets verksamhet. Däremot bör det endast undantagsvis, och då med särskilt lagstöd, bli fråga om att uppdra åt förbundet att fullgöra någon myndighetsutövning, dvs. besluta i ärenden som rör förmåner och skyldigheter för enskilda och organisationer.” Detta sagt, fru talman, för att det klart skall framgå att de relativt stora summor som Jägareförbundet får är en ersättning för det uppdrag förbundet har och ingenting annat.

Fru talman! Jag kan upplysa Arne Andersson i Ljung om att jag inte är 29 april 1987 ansluten till Jägarnas riksförbund. Jag kan samtidigt upplysa honom om att jag är dubbelansluten till Svenska jägareförbundet. Det är nämligen den enda organisation i det här landet där kollektivanslutningen fungerar vattentätt. Man kan t.o.m. bli kollektivansluten två gånger. Det är jag, beroende på att jag tillhör två olika jaktvårdsområden. Det jag anser vara fel med jaktens administration är att en intresseorganisation som Svenska jägareförbundet samtidigt skall fullgöra en myndighetsutövning. Det är vad som i realiteten sker i dag. Den enda expertis som länsstyrelserna har att tillgå är ju de jaktvårdskonsulenter som med statliga medel avlönas av Svenska jägareförbundet. Då måste det riktiga enligt mitt sätt att se vara att dessa jaktvårdskonsulenter knyts direkt till länsstyrelserna och att båda jägarorganisationerna får uppträda som intresseorganisationer för jägarna i vårt land. Då får vi bort den koppling till myndighetsutövning som Jägareförbundet nu har och som jag anser vara fel. När det sedan gäller de mindre markägarnas möjligheter att jaga står det följande i reservationen: ”Jaktmarker i storleksordningen 50-99 ha skulle i ett sådant system tilldelas ett vuxet djur på en treårsperiod. De minsta områdena bör ges en minimitilldelning av en kalv om året.” Detta innebär ju i klartext, Arne Andersson, att alla markägare som har mindre än 50 hektar och alla arrendatorer som arrenderar mindre än 50 hektar i framtiden skall få skjuta bara kalvar. Så är förhållandet. Erkänn det, Arne Andersson! Jag har visserligen ingen högre skolutbildning, men läsa innantill kan jag. Och jag tror att jag också kan dra de rätta slutsatserna. Det är därför jag är så tillfredsställd med utskottsmajoritetens förslag. Det tillgodoser de mindre markägarnas och de marklösa jägarnas intressen. Det högaktar jag utskottsmajoriteten för.

Fru talman! Olle Östrand är en djärv man. Han vidgick att det kunde brista i kompetens, men väl inte i förmågan att läsa innantill. Vi har nu svart på vitt på att det är litet tveksamt också med det sistnämnda. Om Olle Östrand läser vad som står i reservationen kan han nämligen konstatera att detta bygger på en viss grundförutsättning — jag har redogjort för denna tidigare, men då hade Olle Östrand kanske inte tillfälle att vara närvarande i kammaren. Det är så —t.ex. i vissa kretsar i södra Älvsborgs län, som jag känner mycket väl till — att den lägsta ettårslicensen går ut vid markområden på 100 eller 110 och i något enstaka fall vid områden under 100 hektar. Med en treårslicens blir det fråga om ungefär 30, eller 33-35, hektar. Alltså har Olle Östrand läst fel. Jag tycker att vi kan släppa den debatten. Vill man inte förstå vad det handlar om, då är det ingen idé att fortsätta den. Så till frågan om kopplingen till myndighetsutövning. För att vi inte skulle behöva föra en onödig debatt om detta läste jag alldeles nyss upp vad utskottet har sagt i den frågan. Inte heller detta är det någon idé att fortsätta att diskutera, om läskunnigheten inte fungerar bättre än den gör hos Olle Östrand.

Fru talman! Jag är, Arne Andersson i Ljung, ingen djärv man utan en väldigt försynt man. Men ibland blir man litet förgrymmad, t.ex. när någon som nu Arne Andersson säger en sak i reservationen — jag kan i alla fall läsa innantill, och det gjorde jag i min förra replik — och sedan i debatten försöker hävda att det är något helt annat han menar. Då måste man till slut ta fasta på vad som står i den skrivna reservationen. Där har ni inte ett dugg till övers för de mindre markägarna och de marklösa jägarna. Det är sanningen, Arne Andersson. Till sist, fru talman, är jag fullständigt övertygad om att om vi kan få en majoritet i riksdagen för det förslag som utskottsmajoriteten har kommit fram till, då får vi en bra älgjakt i fortsättningen, där även de mindre markägarnas och de marklösa jägarnas behov blir tillgodosedda.

Fru talman! Det är inte så lätt för en icke-jägare att begripa sig på den här älgjaktsdebatten, som får känslorna att svalla så mycket. Men det finns en annan fråga som också fått känslorna att svalla ganska mycket, och det är den jag tänker beröra här. Det gäller regeringens förslag att hundar skall hållas kopplade under tiden den 1 mars till den 20 augusti. Ingen av alla dem som har haft kritiska synpunkter på detta förslag har haft några invändningar mot syftet. De allra flesta människor i vårt land har mycket klart för sig att man just under denna tid måste uppträda mycket hänsynsfullt i naturen för att inte störa eller skada viltet. För de flesta är vår unika allemansrätt något som har bidragit till att väcka stor respekt för och djup kärlek till naturen. Möjligheten att fritt vistas i naturen är för många ett omistligt värde, och det är alldeles klart att allemansrätten inte får missbrukas, att den förutsätter ett hänsynfullt umgänge med naturen vare sig man vistas i naturen med eller utan hund. De som har varit kritiska mot regeringens förslag har därför ifrågasatt om man verkligen skall behöva gå så drastiskt fram att man inför ett koppeltvång under en viss tid av året. Kritikerna menar att förslaget innebär ett generellt underkännande av Sveriges alla hundägare och att det faktiskt inte finns någon grund för ett sådant underkännande. Man har också pekat på att förslaget tycks utgå ifrån att alla hundar är jakthundar och att ett koppeltvång skulle kräva mängder med undantag — sannolikt ganska svårkontrollerade undantag. Slutligen har man talat om hundens behov och möjligheterna att rasta hunden på ett vettigt sätt som ännu ett skäl att vara kritisk mot förslaget. Därför har bland andra Jens Eriksson och jag motionerat om att jaktlagen inte skulle skärpas på detta sätt. Regeringen har inte heller visat att det finns behov av en sådan skärpning. Vi vet att det bland alla hundratusentals hundägare finns ett fåtal som inte uppträder i naturen på det sätt en ansvarskännande hundägare bör göra. Men det beteendet kommer man inte åt genom att tvinga alla att hålla sina hundar kopplade, även när de uppfattar det som ett orimligt och onödigt krav. Här måste man i stället sätta in mer information om vad umgänget med naturen kräver. Man skall enligt min mening inte införa lagar som en bred allmänhet uppfattar som orimliga. Det leder till bristande efterlevnad, men framför allt kan det leda till att respekten för lagstiftningen över huvud taget undermineras. Jag är naturligtvis mycket glad över att utskottet inte har följt regeringens förslag utan lyssnat till motionärerna och till den opinion som har väckts med anledning av förslaget. Den lösning som utskottet har stannat för känns rimlig och tillgodoser intentionerna i vår motion. Under den aktuella tiden skall enligt förslaget hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Detta förslag, som inte underkänner människors förmåga att ta ansvar, bör ge ett tillfredsställande skydd för det vilda, samtidigt som det inte tvingar ansvarskännande hundägare till ett beteende som de inte finner förenligt med hundens behov.

Fru talman! Det har redan sagts mycket i debatten om förslaget till ny jaktlag, och därför skall jag inte ta många minuter av kammarens tid i anspråk. I motionen Jo702 har jag yrkat avslag på hela förslaget, dvs. yrkat att nuvarande förhållanden skall kvarstå. Med detta yrkande vill jag liksom en del andra talare i debatten värna om den lille enskilde markägaren. I min ideologiska uppfattning finns det inte något större utrymme för det kollektiva. Därför vill jag inte heller fösa samman ett antal markägare och tvinga in dem i ett jaktlag för att de skall få lov att jaga älg på sin mark. Inte heller vill jag med utgångspunkt i och erfarenhet av det politiska livet här utlämna de mindre markägarna till en subjektiv bedömning från några byråkrater hos våra myndigheter och låta dem avgöra markområdets storlek och vilken tidsperiod som skall gälla för att man skall få lov att skjuta ett vuxet djur. Jag kan inte stödja vare sig propositionen, utskottsmajoritetens förslag eller reservationen. Det är egentligen förvånande att man har kommit fram till att en ny ordning måste till som helt och hållet drabbar de små markägarna; de kommer att utlämnas till denna bedömning. Om två dagar är det första maj. Jag hoppas verkligen att de socialdemokrater som deltar i dagens omröstning om jaktlagen inte går med i några förstamajtåg, där det finns plakat som talar om solidaritet, jämlikhet och om att man värnar om den lilla människan. I dag tar man bort ytterligare en rättighet för de små i samhället, de små markägarna. Men man börjar vänja sig vid vad socialdemokratisk jämlikhet innebär.

Fru talman! En något välvilligare skrivning från utskottet hade förhindrat mig från att gå uppi talarstolen och ta kammarens tid i anspråk. Nu måste jag tyvärr göra det. Jag har tillsammans med min bänkkamrat Karl Björzén i motionen Jo115 yrkat att man skulle få fortsätta med den reglerade älgjakten i Västmanland såsom den har bedrivits under ganska många år. Vi har i motionen anfört att det kunde vara en bra parallell till det nya system som man nu vill införa. Det var väl inte helt självklart att motionen skulle vinna gehör, men det Prot. 1986/87:113 = finns anledning att verkligen fundera över vad utskottet har sysslat med. Det frågar man sig efter att ha lyssnat på Jan Franssons yttranden i kammaren vid flera tillfällen i dag. Han har inte bara vid ett utan vid många tillfällen sagt att utskottsmajoriteten anser att varje län har kapacitet och förmåga att självt avgöra hur man där efter sina egna förutsättningar vill ordna sin älgjakt. Jag vet inte om det är uttalanden av det slaget som ligger till grund för det ringa intresse som min motion har rönt i utskottet. När man läser utskottsbetänkandet blir man något förvånad: inte en rad, icke en stavelse som motivering till att utskottet avstyrker denna motion. Det är kanske utskottets rättighet att vara så nonchalant mot en motionär, men jag tycker att det hade varit på sin plats att åtminstone på någon liten rad förklara varför man avstyrker denna motion från Västmanland. Det är nämligen så att motionen bygger på ett enhälligt uttalande från länsstyrelsen i Västmanland, att man vill ha den typ av älgjakt som vi tidigare har haft. Eftersom Jan Fransson ändå förespråkar att varje län bör ha kapacitet och möjlighet att självt avgöra hur man vill ordna sin älgjakt, hade det varit åtminstone någon konsekvens om man hade sagt någonting om detta i skrivningen. Men icke en rad står det. Jag frågar mig: Har utskottet över huvud taget tagit del av remissvaren på jaktoch viltvårdsberedningen? Där finns hela yttrandet från Västmanland, men det har man tydligen inte brytt sig om att titta över. Vi har dessutom tagit upp hela frågan om huruvida registreringen och den utökade verksamheten för älgjakten kommer att vara förenade med kostnader. Om man läser s. 42 och 43, finner man ingenting som styrker vad Jan Fransson sagt om att man vill lämna över till länen själva att bestämma om sin älgjakt i så stor utsträckning som han vill göra gällande.

Fru talman! Det är en sak jag skulle vilja rätta till innan debatten tar slut. Från folkpartiets sida har man gång på gång sagt att de som vill ha särskild licens måste stå med mössan i hand varje år och be om detta, men det är fel. I utskottets betänkande står det på s. 42: ”Det ligger i sakens natur att förutsättningarna för registrering av ett licensområde kan komma att förändras. Det bör därför finnas möjlighet att låta ett beslut om registrering gälla för begränsad tid eller tills vidare. Härigenom kan anslutningsoch samverkansfrågorna bli föremål för en fortlöpande uppmärksamhet. Detta bör gälla för samtliga typer av licensområden.” För det första är alltså talet om att man skulle be om sin särskilda licens varje år helt gripet ur luften. För det andra är det både nuvarande generelljägare och nuvarande licensjägare som då och då måste be om förnyat tillstånd. För det tredje vet jag inte vad det är för bönder och jägare som Lars Ernestam känner, men jag har levt hela mitt vuxna liv bland dessa yrkeskategorier, och när de gör upp med varandra om olika kontroversiella ting sker inte det med mössan i hand innanför köksdörren, utan det skerman = Prot. 1986/87:113 mot man vid gärdsgården eller kaffebordet. 29 april 1987
Jaktlag, m.m. Fru talman! Jag har i denna debatt över huvud taget inte talat om att stå med mössan i hand. Jag tror Anna Wohlin-Andersson i det sammanhanget, som man brukar säga, talar litet i nattmössan. Vad jag har sagt är att den enskilde lille generelljägaren måste ödmjukt fråga de stora markägarna om han skall få fortsätta att jaga ensam. Detta framgår klart av de fem kriterierna, som jag har velat få belysta men som ingen av majoritetens företrädare har lyckats beskriva eller motivera för mig här i dag.
Fru talman! Helt kort till Lars Ernestam: Gå och läs protokollet när det kommer! Uttrycket att stå med mössan i hand har förekommit två eller tre gånger.

Fru talman! Det lagförslag som nu har diskuterats i snart fyra timmar har som utgångspunkt den starka kopplingen mellan jakt, viltvård och naturvård. Så här i debattens sista skälvande minut finns det naturligtvis inte särskilt mycket att tillägga. Jag har begärt ordet för att få säga att det alltid är svårt just på jaktens område att ta fram lösningar som tillgodoser alla de intressen och synpunkter som finns. På få områden är det känslomässiga engagemanget så starkt som just i fråga om jakt, det har inte minst dagens debatt visat. Så mycket mer glädjande tycker jag därför det är att utskottets skrivning har kunnat få en så pass bred uppslutning. Jag tror det ligger ett värde i detta. Jag vill, fru talman, passa på tillfället och tacka utskottet för det arbete man harlagt ned för att skapa denna breda enighet. Jag vet att det ligger tålmodigt arbete under lång tid bakom detta, och jag tycker att man har uppnått ett bra resultat, som bör kunna tillgodose olika intressen — ett bra förslag från jaktoch viltvårdens synpunkt.

Fru talman! Får jag säga till statsrådet Ulf Lönnqvist som jag sade i början av mitt anförande: Mycken vrede och mycket engagemang hade kunnat ägnas åt någonting annat om vi hade fått ha kvar den nuvarande jaktordningen. Sedan vill jag be Lars Ernestam om ursäkt — det var inte han som sade det där om att stå med mössan i hand.

Fru talman! Vid den debatt kring socialutskottets betänkande om anslag till socialt behandlingsarbete, alkoholoch narkotikapolitik som avbröts fredagen den 24 april företräddes vi moderater av Blenda Littmarck. Hon har inte möjlighet att i dag fullfölja den debatten. Fru talman! Jag vill därför nu när debatten återupptas göra några kommentarer till det redan sagda. Det står klart att alkoholoch narkotikamissbruket är vårt största sociala och medicinska problem. Skadeverkningarna är inte bara allvarliga för den enskilde missbrukaren, utan drabbar också familj, omgivning och samhälle. Sjukvårdens kostnader för vård av t.ex. alkoholrelaterade sjukdomar torde röra sig om mångmiljardbelopp årligen. Antalet storkonsumenter beräknas till 300 000, och de flesta av dem har eller kommer att få stora problem. Fru talman! Från moderat sida poängterar vi vikten av att de åtgärder som beslutas på det alkoholpolitiska området uppfattas positivt av allmänheten. Som politiker måste vi känna allmänhetens stöd och förtroende för beslut som fattas. Eljest blir resultatet magert eller ett slag i luften. I socialutskottet är vi i stort överens om det angelägna i en bred kampanj, som syftar till att ge upplysning och kunskap om den verklighet och de faror som hotar människor som inte kan hantera alkohol eller kan ta avstånd från narkotika. Vi moderater kräver därför, vilket tidigare framhållits, en snabb och effektiv kampanj för att åter, särskilt bland de unga, väcka uppmärksamhet om alkohol och drogers negativa effekter. Det gäller att bilda opinion mot droger för att rädda allt fler från social misär och olycka. Fru talman! Evert Svensson sade i fredagens debatt att alkoholnämnden genom en särskild beredningsgrupp nu förbereder en omfattande kampanj som riktar sig just till ungdomen. Dessutom förbereds ett sammanträffande mellan riksdagsledamöter och ungdomar vid vilket man skulle diskutera drogfrågorna. Vi välkomnar detta, Evert Svensson. Jag vill dock fråga: När kommer sammanträffandet med ungdomarna och när förväntas kampanjen starta? Evert Svensson frågar vidare vad syftet är när vi moderater yrkar avslag på förslaget om statsbidrag på nästan 1 miljard kronor till missbrukarvården, och sedan söker han ifrågasätta vår positiva inställning till de insatser som frivilligorganisationerna, bl.a. LP-stiftelsen, gör i detta sammanhang. Fru talman! Vi föreslår att huvuddelen av statsbidraget under några år skall avvecklas. Men som garanti för att ideell och annan enskilt bedriven vård även på sikt skall finnas kvar vill vi ha ett betydande belopp kvar för detta. Evert Svensson har använt fel siffra. Vi föreslår att statsbidraget skall minskas med ca 375 miljoner under innevarande budgetår. Vi menar, Evert Svensson, att vi måste begränsa de specialdestinerade bidragen till kommunerna, då statens ekonomi är sämre än kommunernas. Principiellt är det riktigt att de som beslutar om vård också finansierar den. Vi tror att kommunerna klarar uppgiften utan att det skall leda till ökade problem för dem som behöver vård. Socialdemokraterna är själva inne på linjen att minska de specialdestinerade bidragen numera. Det har redan skett, t.ex. då det gäller skoltandvården, och det utan katastrof. Statsrådet Holmberg har också aviserat den färdriktningen även på andra områden. Nu vill jag, fru talman, fråga Evert Svensson: Är det någon skillnad på effekterna om vi moderater föreslår minskade statsbidrag eller om socialdemokraterna gör det? Då det gäller frivilligorganisationerna, t.ex. LP-stiftelsen, och bidragen till dem vill jag framhålla deras banbrytande och framgångsrika arbete för alkoholoch narkotikaskadade. Därför vill vi moderater öka stödet till dessa, vilket framgår i reservation 5. I övrigt vill jag yrka bifall till samtliga reservationer under vilka moderata namn finns tecknade.

Fru talman! Jag begärde replik därför att Evert Svensson i sitt anförande i fredagens debatt förbigick de frågor jag tog upp, bl.a. frågorna om den legala narkotikan och om prostitutionen. Båda de här frågorna är alldeles för allvarliga för att den som företräder utskottet skall kunna smita undan en debatt om dem. Dessutom brådskar det med åtgärder på dessa två områden. För närvarande är det, som jag sade i mitt anförande i fredags, fullt möjligt att både tillverka och sälja kemiskt knark i form av s.k. designade droger utan att det är straffbart. Det visar en dom som avkunnades förra året. Då beslagtog man en narkotikaliknande drog som heter MDMA. Den kallas i Stockholm också för Ecstasy. Man beslagtog drogen och försökte att få dem som hade haft kontakt med den dömda. Men i detta mål frikändes de som hade haft drogen om hand, därför att domstolen inte ansåg sig ha bevis för att detta var knark i narkotikastrafflagens mening. Det är orsaken till att vpk kräver en förändring av definitionen av knark. De beslagtagna tabletterna lämnades t.o.m. tillbaka till de båda åtalade. Jag tycker inte att detta är ett rimligt förhållande. Jag hoppas verkligen att Evert Svensson håller med mig om att det är orimligt att vi skall ha det på det här sättet. De här drogerna är billiga att framställa, och vinsterna blir följaktligen enorma. Det finns tillräckligt många skrupelfria människor för att de designade drogerna också skall bli en lönsam marknad i vårt land, precis som de är i USA. Vi kommer några år efter, men vi når i alla fall samma punkt som man har gjort i USA. Det behövs mikroskopiska doser för att åstadkomma ett rus med de designade drogerna. Mindre än 1 mikrogram, en miljondels gram, behövs. 300 000 doser får plats i en vanlig tablett som inte är större än en vanlig magnecyl. Då förstår man dimensionerna på problemet. Åtminstone detta borde bita på Evert Svensson, så att han i varje fall har några argument att komma med i debatten framöver. Jag tycker att Evert Svensson borde erkänna att detta är ett problem och att det är ett problem som vi måste ta itu med. Vi kan inte skjuta den här frågan framför oss. Vi har gjort det några år, men nu visar den avkunnade domen att något måste göras. 61 Det finns och har funnits bra projekt för att motverka prostitutionen, och dem vill jag stödja. De visar hur stort behovet är av en uppsökande och stödjande verksamhet för att få bukt med prostitutionen. Man kan göra det lätt för sig, som utskottet har gjort i sina skrivningar i år och även förra året, genom att hänvisa till socialtjänsten. Men socialtjänsten med sina knappa resurser, både när det gäller personal och på annat sätt, kommer inte att klara av detta stora och svåra problem. Därför behövs det mera övergripande insatser på det här området. Fru talman! Jag yrkar igen bifall till vpk-reservationerna till detta betänkande.